Herr talman! Jag kan finna att de borgerliga partierna angriper socialförsäkringen utifrån helt skilda utgångspunkter. Där kan man verkligen tala om oenighet. Det har vi också märkt tidigare under årens lopp. Socialministern har redovisat att det sker en översyn och ett analysarbete inom socialdepartementet när det gäller socialförsäkringarna. Det arbetet är vi helt överens om. Det finns inga delade meningar mellan regeringen och oss i riksdagen. Jag vill dock påpeka att detta analysarbete inte sker på de borgerligas villkor. Vi följer alltså inte moderaternas väg, att försämra försäkringen. Det gäller i stället att finna en rationell hantering av socialförsäkringen. Det är det som är det viktiga. Jag kan än en gång notera att samtliga partier, frånsett vpk, står bakom anslaget på 2,8 miljarder till försäkringskassorna.

Herr talman! Jag skulle vilja nämna några synpunkter på ansvarsfördelningen mellan riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. Jag vill då börja med att uttrycka min glädje över att regeringen i årets budgetproposition så klart markerar vikten av att strävandena mot en fortsatt decentralisering av uppgifter inom verksamheten fortsätter med oförminskad intensitet, precis som Börje Nilsson nyss konstaterade.

Jag delar helt dessa uppfattningar, och jag är glad över att regeringen har varit så tydlig på dessa punkter. Men jag skulle ändå ytterligare vilja understryka vikten av att detta också återspeglas i praktisk verklighet. De flesta bedömare är i dag överens om att 1990-talets arbetsmarknad i ökad utsträckning kommer att präglas av brist på arbetskraft och framför allt brist på kvalificerad arbetskraft. Dessutom kommer man inom den offentliga sektorn att ha ett fortsatt hårt tryck på återhållsamhet när det gäller förvaltningskostnadsutvecklingen, speciellt i fråga om personalkostnaderna. Sammantaget kommer detta att ställa de offentliga arbetsgivarna inför en mycket tuff utmaning när det gäller att säkerställa den personalförsörjning som behövs för att verksamheten skall kunna skötas med största möjliga kvalitet och effektivitet. Det kommer i första hand inte att handla om att man skall kunna nyrekrytera kompetent arbetskraft utan om att man skall kunna behålla och utveckla de medarbetare som redan finns i verksamheten. Den arbetsmarknad som våra 26 försäkringskassor har att verka i formas av den regionala verklighet som föreligger inom verksamhetsområdet. Stockholmskassan har självfallet andra problem att brottas med än exempelvis Gotlandskassan. Och min egen hemkassa i Jämtlands län har en annan situation än kassorna i de flesta mer tättbefolkade delarna i vårt land. Det är alltså olika åtgärder som måste vidtas i olika delar av vårt land för att försäkringskassan skall göras till en attraktiv arbetsplats både för våra nuvarande medarbetare och för dem som kommer att nyrekryteras. Det är kassans styrelse som ytterst ansvarar för att personalförsörjningsfrågorna får en för verksamheten tillfredsställande lösning. Därför är det enligt min mening av yttersta vikt att styrelsen som arbetsgivare förfogar över alla de löneoch personalpolitiska instrument som erfordras. Jag förutsätter att utskottet är av samma mening.

Herr talman! Sedan vi förra gången diskuterade arbetsskadeförsäkringen här i riksdagens kammare har socialförsäkringsutskottet haft en offentlig utfrågning i ärendet den 17 februari i år. Denna utfrågning var nyttig och intressant så till vida att vi har ett samlat material i frågan, men något väsentligt nytt tillfördes inte. Och utskottsmajoriteten har inte dragit några som helst nya slutsatser eller kommit med någon enda idé om hur vi skall komma till rätta med kostnadsexplosionen för denna socialförsäkringens gökunge, som jag brukar kalla den. Regeringen har också hittills blundat för utvecklingen — åtminstone vad gäller förslag i ärendet, men vår nye socialminister tycks åtminstone ha klart för sig att något måste göras åt försäkringen. Som jag framhöll i den tidigare debatten sade faktiskt socialministern i ett TV-inslag den 8 april att det före årets slut skall komma förslag för att komma till rätta med socialförsäkringarnas enorma kostnadsökning. Jag antar att kostnadsökningen för arbetsskadeförsäkringar är en av de saker som kommer att åtgärdas. Jag har sagt det förut, och jag upprepar det: Arbetsskadeförsäkringen i sin nuvarande praktiska tillämpning har urartat fullständigt. Om det inte handlade om miljarder och om följden av urspårningen inte vore att verkligt sjuka och behövande människor finge stå tillbaka i kön därför att försäkringskassans personal tvingas prioritera låtsasutredningar, skulle man kunna skratta åt en fars. Nu måste man bli upprörd och fråga: Är det verkligen avsikten med en försäkring att klassa allt arbete som skadligt? Det är nämligen precis det som händer genom att försäkringsöverdomstolen i sin praxis klassat över 90 96 av alla ansökningsärenden som orsakade av skada i arbetet. Någon sade häromdagen att vi snart är uppe i 100 96. Vi hade häromveckan i vårt utskott besök av utredningsavdelningens personal vid Värmlandskassan. Efteråt följde en frågestund, och genast hamnade man i en diskussion om arbetsskadeförsäkringen. En av mina förutvarande arbetskamrater sade uppgivet: ”Man frågar sig hela tiden vad man egentligen håller på med. Jag orkar inte längre. Nu skall jag sluta.” Han fortsatte: ”Man kan få godkänd arbetsskada om man sitter, om man står eller går. Nu är det väl snart dags att få en godkänd arbetsskada därför att man ligger.” Det är precis där vi är, herr talman. Jag hävdar att den praxis i bedömningarna som skapats av försäkringsöverdomstolen, måhända på grundval av en flummig lag, aldrig kan ha varit lagstiftarens egentliga mening. Jag fick visst medhåll i detta av riksförsäkringsverkets chef och riksrevisionsverkets företrädare vid den hearing som vi hade i utskottet. I statuterna till arbetsskadelagen anges nämligen: ”Det kan helt naturligt inte accepteras att sjukdomar som drabbar den försäkrade oberoende av om denne förvärvsarbetar eller ej blir betraktade som arbetsskador.” Detta sker emellertid i dag genom att snart sagt alla försämringstillstånd i alla s.k. belastningsskadeärenden godkänns. Sådana kan man faktiskt få t.o.m. om man ligger. Undra på att min kollega undrar vad han håller på med! Vi skall naturligtvis ta på allvar att vissa arbeten sliter människor på ett onormalt sätt, att arbete med ensidiga arbetsställningar i viss mån har ökat och att vi måste motarbeta och framför allt förebygga att dåliga arbetsmiljöer uppstår. Men därifrån till att klassa allt arbete som skadligt leder alldeles för långt. Vi i Sveriges riksdag kan väl inte skriva under på att det i Sverige helt enkelt är skadligt att försörja sig genom eget arbete? Dagens arbetsskadebedömningar tyder på detta! Vi i Sverige har en av de bästa arbetsmiljöerna i världen, såvitt jag kan förstå. Vi har en väl utbyggd företagshälsovård, och vi har kanske världens mest inflytelserika fackföreningar. Att då ”begrava” diskussionen om en arbetsskadeförsäkring som urartat i en arbetsmiljökommission är ingenting annat än ett uttryck för den obotfärdiges förhinder. Man tycks vilja leta efter syndabockar i stället för att se verkligheten som den är och komma med konstruktiva förslag. Skall man leta efter skadliga faktorer, måste man beakta de psykiska faktorerna mera. Inte minst måste man beakta att orsaken till att svenskarna till synes är så sjuka troligtvis är att finna i vår livsföring utanför arbetet — att vi helt enkelt lever fel, motionerar fel och för litet, äter fel, jäktar och känner efter vid minsta krämpa. Den åsikt som jag här framför om dagens arbetsskadeförsäkring delas av en majoritet av alla dem som praktiskt sysslar med försäkringen vid våra försäkringskassor. Det hävdar jag bestämt. Men här i riksdagen sysslar vi mest med teoretiska diskussioner. Åtminstone socialdemokraterna i utskottet blundar för fakta. Ändå borde vissa fakta tala för sig själva! Som jag sade förut skulle det behövas ytterligare 500 årsarbetare för att balanserna skall kunna hållas på den nivå som gällde vid årsskiftet, dvs. ca 90 000 ärenden. I dag rör det sig kanske om 100 000 oavgjorda arbetsskadeärenden. Ersättningen ligger endast 10 20 över sjukpenningnivån. Men man kan få livränta vid långvarig skada. Kostnaderna för livräntorna skjuter nu i höjden, liksom arbetsskadesjukpenningen vid utbildning osv. Antalet livräntefall var 11 900 i januari 1987. Men i januari 1989 var det 31 000. Jag får rapporter från kassorna om att just antalet livräntefall ökar fantastiskt mycket för närvarande, och därmed kostnaderna. Arbetsskadeavgiften har höjts från 0,6 till 0,9 20 fr.o.m. januari 1988. Trots detta visar arbetsskadefonden ett underskott på över 4 miljarder kronor. Det är alltid stora pengar som det rör sig om i det här utskottet. Jag vill därför fråga utskottets talesman: Ämnar ni höja socialavgiften igen, eller skall försäkringen även fortsättningsvis betalas av skattemedel? Något förslag till åtgärd bör ni rimligen ha, även om ni inte har redovisat något som helst förslag till åtgärd för utskottet. Herr talman! Vi moderater har under flera års tid begärt en skyndsam utredning av huruvida behovet av en arbetsskadeförsäkring kan tillgodoses genom en kombination av allmän försäkring och en ansvarighetsförsäkring för arbetsgivare. Vi har inom sjukförsäkringen föreslagit en s.k. arbetsgivarperiod. Vi menar att arbetsgivaren bör bli mera motiverad att ta ett ansvar för arbetsmiljön, om han har större möjligheter att påverka sjukskrivningskostnaderna. Antalet arbetsskador kunde på detta sätt nedbringas, och försäkringskassans personalresurser kunde i stället användas för att tillgodose de rehabiliteringsbehov som i dag är mycket eftersatta. På det sättet skulle sjukskrivningarnas längd kunna minskas, vilket är humant gentemot de sjuka. Samtidigt skulle vi spara miljarder till staten. I avvaktan på att de åtgärder vidtas som vi har föreslagit anser vi att den s.k. samordningstiden bör förlängas från 90 till 180 dagar — det var också en av de åtgärder som den tidigare arbetsskadeutredningen diskuterade men icke fick lägga fram som ett egentligt förslag för dåvarande socialministern. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1. I reservation 5, som jag också yrkar bifall till, framför vi åter arbetsskadeutredningens förslag om att AMF bör ersätta försäkringskassorna vid biträde med de s.k. serviceärendena. I reservation 6 stödjer vi en centermotion där man har uppmärksammat att egenföretagare, t.ex. jordbrukare, inte blir rättvist behandlade genom nuvarande livränteberäkning. En jordbrukare som exempelvis kompenserar en inkomstförlust genom att göra uttag av medel från skogskonto eller genom att andra familjemedlemmar får utföra arbete på gården — jag har själv handlagt sådana ärenden — får kanske ingen inkomstförlust på papperet. Men personen i fråga har de facto en mycket nedsatt arbetsförmåga. Man måste enligt vår uppfattning ta större hänsyn till den reella arbetsoförmågan. Därför bör en översyn av livräntereglerna ske. Jag yrkar alltså bifall till reservation 6. I reservation 7 slutligen tar vi på grundval av en folkpartimotion upp frågan om s.k. YFL-livräntor. Vi menar att dessa inte bör samordnas med den allmänna pensionen i samma omfattning som i dag. Det gäller särskilt personer som i yngre år beviljas livränta. I varje fall borde den skattefria delen enligt vår mening undantas från samordning. Jag yrkar, herr talman, bifall även till reservation 7.

Herr talman! När kammaren debatterade sjukförsäkringen den 5 april redovisade jag folkpartiets syn på sjukförsäkringssystemet. Jag tog upp frågan om en samordning av sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen, och jag redovisade folkpartiets skäl till åtgärder. Det gällde dels de enorma kostnaderna för systemen, dels den orättvisa som finns i timsjukpenningen och dels vilka konsekvenser nuvarande obalanser får. Jag tryckte alldeles speciellt på frågan om vad man kan och bör använda pengarna till. Vad är viktigast för den som drabbas av en arbetsskada eller arbetssjukdom? Självfallet är ersättningsfrågan viktig, men kortare väntetider, snabbare insatser när det gäller rehabilitering och återgång till arbete är sannolikt det viktigaste för den enskilda människan. Från folkpartiets sida vill vi gärna göra insatser för den enskilde, och vi vill att samhällets insatser kommer den skadade till del. Låt mig då än en gång med kraft understryka den oro som vi känner för bristerna i sjukförsäkringssystemet, och dit hör i allra högsta grad arbetsskadeförsäkringen. Under en följd av år har det blivit allt mer uppenbart att arbetsskadeförsäkringen har stora brister. Långa handläggningstider, svårigheter att avgöra vad som skall räknas som arbetsskada, och underskottet i arbetsskadefonden gör det berättigat att tala om ett system i kris. Herr talman! Vid utskottets utfrågning om arbetsskadorna sade chefen för riksförsäkringsverket, K G Scherman, bl.a. följande: ”Trots att arbetsskadeförsäkringens syften i stor utsträckning tillgodoses av den nuvarande lagen ger utvecklingen ändå anledning till en betydande oro, både när det gäller omfattningen och när det gäller tillämpningen. Detta påtalade vi redan i samband med riksförsäkringsverkets remissvar över arbetsskadeutredningens betänkande 1986. Utvecklingen har bekräftat farhågorna.” ”Arbetsskadefonden visade i december 1988 ett kraftigt underskott, eller 4,1 miljarder kronor. Underskottet beräknas bli 9—10 miljarder i slutet av 1989. En kraftig höjning av arbetsgivaravgiften är alltså nödvändig. — —- Den genomsnittliga väntetiden i sjukdomsärenden var i försäkringskassorna 11 månader år 1987 och mer än 12 månader år 1988. —— — Den negativa utvecklingen kan väntas fortsätta, trots de stora resurstillskott som föreslås i budgetpropositionen.

Trots denna bistra sanning anser utskottets majoritet följande: ”Mot bakgrund av de åtgärder som sålunda vidtagits i syfte att förbättra och effektivisera handläggningen av arbetsskadeärenden anser utskottet att utvecklingen ytterligare bör avvaktas.” Ni socialdemokrater i utskottet är modiga. Trots att man på riksförsäkringsverket känt denna djupa oro sedan 1986 sitter ni tryggt och väntar, eller avvaktar som ni brukar säga. Till saken hör väl också att utskottets ordförande sannolikt, om hon inte var förhindrad vid detta tillfälle, som ledamot av riksförsäkringsverkets styrelse deltog i verkets oro 1986. Man kan med andra ord säga att socialdemokraterna har varit väl informerade, men viljan saknas. Är det möjligen tron på regeringens förmåga som gör att ni inte känner någon oro? Från folkpartiets sida är det snarast tron på regeringens oförmåga som gör att vi känner denna djupa oro. Herr talman! Det är de som utsätts för de långa handläggningstiderna som drabbas hårdast, dvs. de som har råkat ut för de allvarligaste arbetsskadorna. Långa väntetider är ett hinder för rehabilitering. Man väntar på ett beslut innan man är villig att pröva ett nytt arbete. Jag har egna erfarenheter av hur IVIRPAI UCL al UCH CHSAUUCS INVJUKUCIE att NV UNVana UN SU varuigare liv det viktigaste. Långa väntetider och ett stelbent försäkringssystem får inte motverka människors rehabilitering. I arbetsskadeutredningen diskuterade man en förlängd samordningstid från 90 dagar till 180 dagar. Man fann att en sådan effektiv åtgärd skulle begränsa ärendetillströmningen med hela 35 96. En sådan samordning skulle inte leda till några större förändringar för den enskilda människan. Herr talman! Den allvarliga situation som arbetsskadeförsäkringen befinner sig i måste medföra snabba och radikala insatser. Vad ämnar ni socialdemokrater göra? Är det så att regeringen även i denna fråga kartlägger och utreder bakom lyckta dörrar? Vågar man inte med hänsyn till opinionen lyfta fram problemen i offentlighetens ljus? Folkpartiet anser att en genomgripande förändring måste göras, och den skall göras i nära samarbete med arbetsmarknadens parter. Vad ämnar ni socialdemokrater göra? De drabbade människorna väntar på svar. Det är deras framtid det handlar om och deras rätt till mänskligare behandling. Herr talman! Man skriver i arbetsskadeutredningens betänkande att AMF skall betala för de serviceinsatser som försäkringskassan utför. AMF ersätter inte dessa, trots de stora kostnader som de åsamkar försäkringskassan. Vi i folkpartiet anser att det är en självklarhet att dessa serviceinsatser skall ersättas helt i enlighet med den syn man har i arbetsskadeutredningen. Herr talman! De som i tidig ålder drabbats av en yrkesskada har sämre pensionsförmåner än andra. De har under större delen av livet fått leva på en lägre nivå än vi andra som har kunnat arbeta. De har inte kunnat tjäna in några ATP-poäng, och de får därmed en dålig ålderspension. När de blir ålderspensionärer samordnas livräntan med pensionen, även den skattefria livräntan. Den skattefria delen uppgår då till ett halvt basbelopp. I en motion från folkpartiet föreslås att den skattefria delen inte skall påverkas vid samordningen av livränta och ålderspension. Det är en mycket blygsam förbättring för den lilla grupp som under hela eller stora delar av sitt liv fått stå tillbaka i vårt samhälle. Utskottets majoritet hänvisar till yrkesskadekommitténs utredning i frågan. Man säger att samordningsreglerna i de flesta fall ger ett acceptabelt resultat. Men man pekar också på motionärernas synpunkter på att resultatet är orättvist. Man avslutar med att säga att det inte är möjligt att slopa samordningen. Vi motionärer har inte krävt något slopande av samordningen. Vi har bara krävt att den skattefria delen, ett halvt basbelopp, inte skall samordnas. Det är en liten men positiv åtgärd för dessa människor. Jag konstaterar, herr talman, att ”det glömda Sverige” göre sig icke besvär. I socialdemokratins Sverige ger man inte de sämst ställda några förmåner. Skälet är helt uppenbart. Dessa människor utgör ingen röststark grupp. De kan inte göra sina röster hörda, och därmed gäller också i detta fall inte ens gesten ”Var det värt detta?” , trots att samhällets kostnad för insatsen är ytterst blygsam. svår rehabiliteringen kan bli om man får vänta halvår eller år. Motivationen sjunker och därmed förhindras en snabb återgång till arbetslivet. För RR ae Tänk om, och gör det i ljuset av att försäkringssystemet i övrigt läcker miljoner varje år. Se till att denna flod av pengar stoppas. Ta några droppar av dessa pengar och ge till den begränsade grupp jag talar om. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 3, 5 och 7.

Herr talman! Den 10 november 1987 justerades i socialförsäkringsutskottet ett betänkande rörande arbetsskador, som gav regeringen till känna att den snarast skulle ta initiativ till en analys av orsakerna till det ökande antalet arbetsskador. Med den skrivningen bifölls min motion. Det var därför med stor spänning vi i centerpartiet såg fram emot vad som skulle komma. Visserligen låg valet framför oss, men en så viktig fråga borde väl föranleda regeringen att ta sitt ansvar. I en debatt i december i fjol gavs löfte om att denna analys snart skulle presenteras. Så blev emellertid inte fallet. Någon analys presenterades aldrig. Ingen kände heller till den. Det kom fram vid den offentliga utfrågning som vi hade i utskottet för några månader sedan. Ingen i den skara av människor som har med försäkringsfrågor och arbetsskador att göra hade någonsin hört talas om detta uppdrag. I det betänkande vi behandlar i dag skriver utskottets majoritet att den här analysen inte kommer att presenteras. Anledningen är den nyligen tillsatta arbetsmiljökommissionen, som fått uppdraget att komplettera kunskaperna om arbetsförhållanden som ger upphov till skador och sjukdomar. Den skall genomföra även den här analysen. Av dessa skäl anser utskottet det naturligt att regeringen inte har kunnat presentera den analys som riksdagen har begärt. Så kan alltså regeringen handlägga riksdagens beslut när det saknas vilja. Varför begärdes då denna analys? Meningen från vår sida var att få klarhet i vilka de egentliga skälen var till det ökande antalet arbetsskadefall. Innan vi vet det med bestämdhet, eller i alla fall något så när bestämt, är det mycket svårt att komma med förslag till hur vi skall lösa de kriser som vi har hört talas om i de föregående inläggen, vilka jag inte behöver upprepa. Det är därför mycket uppseendeväckande, vill jag påstå, att regeringen inte har tagit riksdagens beslut på allvar. Riksdagen har enstämmigt långt tillbaka i tiden sagt att en analys skall ske, men ingenting har gjorts. Detta föranledde oss från centerns sida att i utskottet begära en hearing rörande arbetsskadorna. Vi ville fortfarande få ett underlag för att fatta beslut som skulle kunna leda till att antalet arbetsskadeärenden minskade och att även kostnaderna för försäkringen minskade. Samtidigt ville vi få besked om det egentliga antalet arbetsskador. De olika partierna i utskottet har olika syn på hur arbetsskadeläget egentligen är. Meningarna är delade om huruvida det är arbetsmiljön som är orsaken eller om det är en generös lagstiftning som är anledningen till att antalet arbetsskadefall ökar. Det kommer att framgå än tydligare när socialdemokraternas representant har hållit sitt anförande. Den offentliga utfrågningen, som finns med som bilaga till betänkandet, gav vissa riktlinjer. Vissa antaganden bekräftades och andra kunde vi lägga åt sidan. Ett konkret förslag gavs, och det kom från riksförsäkringsverkets generaldirektör, nämligen att en kompensationsnivå på 100 96 skulle minska handläggningstiderna dramatiskt. Redan i dag har de flesta arbetstagare en SsKunvc cen nojmng une VvEtyva SpeECICHt INYCKEL UP SAMHaålseERKUHORUSK synpunkt. Enligt 1987 års beräkningar skulle detta kosta ca 500 milj.kr., knappt hälften av vad en ökning av sjuktalet med en dag kostar. Det som sedan skulle återstå var livränteprövningen. Det skulle medföra en stor avlastning och en bättre möjlighet att klara en noggrann bedömning av arbetsskador ur livräntesynpunkt om samordningen kunde ske. Enligt de beräkningar som då presenterades skulle man kunna spara ungefär 900 årsarbetare på försäkringskassorna. Det är inte ett litet antal som på det viset kunde friställas för andra viktiga arbetsuppgifter. Naturligtvis är inte detta helt problemfritt. Det förstår vi också. Men de problem som kan uppstå i ett sådant här nytt system kan också lösas. Detta är i alla fall ett förslag, som visar att det finns möjligheter att göra insatser, vilka skulle kunna avhjälpa de problem som vi står mitt i. När vi sedan summerade utskottsutfrågningen ville vi i centern ta fram detta förslag som ett utskottsinitiativ och som ett resultat av hearingen. Tyvärr ställde inte utskottet upp på detta, inte ens på en utredning som skulle gå i denna riktning. Vi reserverade oss i utskottet emot det ställningstagandet. I ett särskilt yttrande, som är fogat till betänkandet, tar vi upp detta förslag och lovar att återkomma med det i senare sammanhang. Som jag förstår pågår det diskussioner i regeringskansliet om förändringar. Det finns en gräns för hur stora ökningar av arbetsgivaravgiften som kan tolereras för att täcka de stora kostnader som arbetsskadeförsäkringen nu står för. Jag skulle inte bli förvånad om vi från regeringen snart får ett förslag som går i den riktningen som centerpartiet har velat förespråka. Nu ställs det mycket stort hopp till arbetsmiljökommissionens arbete, och att det skall ge lösningar på de stora problemen. Det är möjligt att man kan åstadkomma förslag, men jag skulle vilja påstå att om regeringen 1987 hade tagit riksdagens uppdrag på allvar, skulle lösningen ha varit betydligt närmare nu än vad den är. Det vi från centern vill kritisera är att regeringen inte då på allvar försökte ta tag i dessa problem och undersöka vad som höll på att hända i fråga om arbetsskadorna. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att göra en analys som skulle ge underlag för de åtgärder som behövdes. Ville regeringen ha kommissionens arbete som vallöfte? Var det därför man inte gjorde någonting, trots riksdagens uppdrag i slutet av 1987? Jag anser att vi med fog kan ställa de frågorna. Vi i centerpartiet har i alla fall fått två löften svikna under den här perioden; dels riksdagens uppdrag till regeringen, dels socialdemokraternas representants löfte under december månad i fjol att presentera en analys. En annan fråga som ständigt återkommer gäller livräntor till egenföretagare. Tidigare talare har berört denna fråga. Vi har en gemensam reservation. De beräkningar som görs i dag ger inte en rättvisande bild av företagarens förmåga att efter en arbetsskada skaffa sig inkomst genom eget arbete. Vi har i flera år från centerns sida krävt andra regler för denna beräkning. En översyn av dessa regler pågår fortfarande inom riksförsäkringsverket, men hundraprocentig kompensation under viss tid av sjukdomen. Det bekräfta Värbejsskaaeförsäk des också av andra representanter vid den offentliga Utfrågningen: Därför det saknas förslag att ta ställning till. Under tiden behandlas denna grupp på ett för den mycket ofördelaktigt sätt. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 6 och 2 till betänkande 11.

Herr talman! Arbetsskadeförsäkringen har urartat, sade Gullan Lindblad. Nu är vi väl alla vana vid moderaternas angrepp på vårt socialförsäkringssystem, men i dag tycker jag faktiskt att Gullan Lindblad urartade i sin kritik. Hennes slutsatser av de ökande arbetsskadeanmälningarna var att praxis är för generös. Hon började att ironisera över hur man tillämpar praxis. Gullan Lindblad talade om att man kan få en arbetsskada stående, sittande och gående. Och nu, säger Gullan Lindblad: Nästa steg blir väl att man kan bli arbetsskadad också liggande. Med detta antyder hon att det inte behövs någonting för att få en arbetsskada. Gullan Lindblad tycks inte känna till så mycket om våra arbetsmiljöer. Man kan nog redan i dag få en arbetsskada liggande, för det är faktiskt så att människor fortfarande måste utföra besvärliga arbetsmoment liggande — t.ex. bilmekaniker — vilket mycket väl kan medföra att en arbetsskada uppstår. Det är ju inte arbetsskadeersättningens tillämpning som förorsakar problemen. Det stora problemet, Gullan Lindblad, är faktiskt att vi fortfarande har arbetsmiljöer som skadar över 100 000 människor per år. Ökningen av arbetsskadeärendena är ju ingenting annat än en dokumentation över bristerna i arbetsmiljön. För oss i vpk är det här inte någon nyhet. Men tyvärr har inte socialdemokraterna, och inte heller de andra partierna, visat tillräckligt intresse för arbetsmiljöerna. Vpk:s krav på skärpningar i arbetsmiljölagstiftningen har alltid avvisats. Jag vill erinra om att vi vid föregående års riksdagsbehandling fick våra krav på utvärdering av arbetsmiljölagen och åtgärder mot tolv viktiga arbetsmiljöfrågor avslagna av riksdagen. Samtidigt avslogs också vårt krav på särskilda insatser mot belastningsoch förslitningsskador. Nu har regeringen tillsatt en arbetsmiljökommission för att kartlägga de 400 000 sämsta arbetsmiljöerna, och vi stöder givetvis detta. Men vi anser inte att det finns skäl att avstå från åtgärder i avvaktan på att kommissionens arbete har slutförts. I dag kan vi avläsa 70 och 80-talets försummelser inom arbetsmiljön i den försämrade arbetsskadestatistiken. Om alla förslag till förändringar, vare sig det gäller arbetsskadeförsäkringen eller arbetsmiljön, avslås med hänvisning till arbetsmiljökommissionens arbete kommer människor, som nu slits ut på arbetsplatserna, och samhället att få betala ett högt pris under en lång tid framöver. Vårt krav på en särskild utredning om arbetsgivarnas ansvar för hela kostnaden för sjukvård, förorsakad av arbetsskada, avstyrktes av utskottsmajoriteten utan någon annan motivering än den att man bör avvakta slutförandet av arbetsmiljökommissionens arbete. Visserligen ingår det i kommissionens direktiv att belysa möjligheterna att med ekonomiska styrmedel, som det heter, stimulera till investeringar som minskar riskerna för sjukdom och olycksfall i arbetslivet. Men det här kan knappast bli fråga om annat än en rent översiktlig bedömning av möjligheterna att använda olika ekonomiska incitament i förebyggande syfte. Vi i vpk anser att frågan om arbetsgivarnas ansvar för hela sjukvårdskostnaden faktiskt kräver en särskild översyn. Vi har i vår motion pekat på vissa fakta, och vi har gjort några konsekvensbedömningar av förslaget. Men vi menar att det måste anses rimligt att arbetsmiljöer som förorsakar stora samhällskostnader får ersätta en större del av de här kostnaderna än vad som är fallet i dag. Sjukvårdskostnaderna som ersattes av arbetsskadeförsäkringen ökade med 25 96 från 1985 till 1987 och uppgick då till 40 milj.kr. Den summan avser endast patientavgifterna, för det är ju bara de som ersätts från arbetsskadeförsäkringen. Den faktiska kostnaden är alltså oerhört mycket högre och hur mycket högre den är vet ingen, eftersom det inte finns några beräkningar. Vårt förslag skulle alltså synliggöra en del av de dolda kostnader som samhället får till följd av just de dåliga arbetsmiljöerna. Samtidigt som dessa kostnader synliggörs skulle arbetsgivarna få ekonomiska skäl att förbättra arbetsmiljön. Fördelen med vårt förslag i förhållande till andra förslag som återfinns i debatten är att vi på detta sätt privatiserar bara kostnaden, inte samhällskontrollen. Mot det här förslaget kan man kanske anföra att många arbetsskador är ett resultat av en lång tids påfrestningar och att fel arbetsgivare kommer att få betala, om vårt system införs. Men man kan också hävda att det var påfrestningarna på den sista arbetsplatsen som var det som utlöste skadan. En möjlig konsekvens av vårt förslag är att arbetsgivarna kommer att fördela sjukvårdskostnaderna genom att teckna privata försäkringar, och det kan de väl få göra då. På så sätt fördelas ju kostnaderna mellan branscher, och företag med en större andel arbetsskador än genomsnittet får troligen på så sätt betala högre premier och alltså bära en större del av kostnaden. Sammanfattningsvis, herr talman, anser vi att det finns starka skäl att närmare utreda vårt förslag, så att det inte bara blir begravt i en stor utredning. Jag yrkar bifall till reservation 4.

Herr talman! Jag skall bara bemöta ett par av Margö Ingvardssons påståenden. Jag sade att försäkringen har urartat och att praxis är för generös, och jag står för dessa uttalanden. De är baserade dels på långvarig egen erfarenhet av försäkringen, dels på vad försäkringskassans personal har konstaterat efter de år som man har arbetat med ärendena i försäkringskassorna. Margö Ingvardsson sade att jag kanske inte känner till arbetsmiljöerna. Själv kommer jag från en arbetsmiljö som för närvarande betraktas som en av de kanske mest skadliga. Jag har nämligen arbetat inom sjukvården både som vårdbiträde och som sjuksköterska. Dessutom har jag utrett arbetsmiljöärenden vid försäkringskassan under ungefär femton år. Därför torde jag ganska väl veta vad det handlar om. Men, vad är en arbetsskada, Margö Ingvardsson? Självfallet skall de skador som verkligen är arbetsskador bedömas som sådana i den mån vi skall ha en arbetsskadeförsäkring som går utöver vad varje annan sjuk kan få i ersättning. Den saken kan också diskuteras, men det har vi faktiskt inte berört. Vad är en arbetsskada? I dag godkänns varje recidiv av en tidigare skada i mellan 90 20 och 100 96 av alla fall. Detta kan inte vara rimligt. Det överensstämmer inte heller med lagstiftarens intentioner att man skall godkänna sådana skador som man kan få, även om man inte är i arbete. Kan Marg6 Ingvardsson ge någon förklaring till varför vi just i Sverige i hela Norden toppar arbetsskadestatistiken, och detta just på grund av den här bedömningen? Jag kan inte ge någon förklaring och inte heller försäkringskassans personal. En av de institutioner som vill att man skall göra en översyn av hela försäkringen är ju riksrevisionsverket, som har uppmanat regeringen att göra detta. Men ingenting händer ju.
Herr talman! Min avsikt var att ge Gullan Lindblad en chans att rehabilitera sig något och ta tillbaka en del av de värsta sakerna hon sade i sitt anförande, men hon tog inte den chansen. Hon framhärdar i att det stora problemet med arbetsskadeförsäkringen och de dåliga arbetsmiljöerna här i Sverige är att praxis inom arbetsskadeförsäkringen är alldeles för generös. Problemet är ju, Gullan Lindblad, att människor som skadades på sina arbeten tidigare inte ens fick hälften av sina skador godkända som arbetsskada. Det var ett stort problem, och då tvingades man att ändra praxis. Gullan Lindblad kan väl inte anse att det är acceptabelt att över 100 000 människor i Sverige i dag far illa på sina arbeten därför att arbetsgivarna inte vill satsa de pengar som behövs för att alla skall få en rimlig arbetsmiljö. Varför har vi så många arbetsskador i Sverige? frågar Gullan Lindblad. Ja, en av förklaringarna är att vi har arbetsskadeförsäkringen och genom den för en bra statistik — en bättre statistik än den man för i många andra länder. Vissa länder avskaffar arbetsskadeförsäkringen — jag vet att Gullan Lindblad och hennes partikamrater är inne på de tankarna — och då har de inte heller någon statistik över antalet arbetsskadefall, varför det ser ut som om sådana inte förekommer där. Över huvud taget går moderaternas samtliga förslag ut på att försämra arbetsskadeförsäkringen. Ni talar om att förlänga samordningstiden från 90 till 180 dagar. Det kan låta oskyldigt för den som inte är insatt i de tekniska uttrycken. Men med detta menas att ersättningen till den drabbade sänks. Det är alltså en försämring. Några andra förslag än försämringar av socialförsäkringssystemet har inte moderaterna.
Herr talman! Vi skall inte ytterligare förlänga denna debatt i debatten, men Margö Ingvardsson kanske borde läsa på våra förslag litet bättre. Vi moderater har faktiskt menat att arbetsgivarna kunde stå för den första tiden av sjukskrivningen, då det vore ett större incitament för dem att se till att skapa så bra arbetsmiljöer som möjligt. Jag frågar återigen: Är det rimligt att varje anmälan om arbetsskada skall godkännas som just arbetsskada eller arbetssjukdom? Det innebär de facto att allt arbete i Sverige anses som farligt. Jag kan inte acceptera ett sådant synsätt. Jag vidhåller att praxis inte överensstämmer med vad lagstiftarna en gång menade, och just därför borde försäkringen åtminstone bli föremål för en förutsättningslös utredning. Jag går snart med på vad som helst, därför att detta är orimligt.
Herr talman! Jag har läst vartenda ett av de moderata förslagen, och de är lika dåliga allihop. Alla förslagen går ut på att försämra arbetsskadeförsäkringen och försämra tryggheten för människor genom att det skall göras inskränkningar i det generella socialförsäkringssystemet. Ni vill överföra vissa kontrollåtgärder på arbetsgivaren i stället för att de, som i dag, ligger på försäkringskassan. Vi i vpk tycker inte att det är bra att denna kontroll överförs till arbetsgivaren. Det är bättre att privatisera vissa kostnader, men behålla samhällskontrollen. Gullan Lindblad frågade om jag tycker att det är rimligt att alla skall få sina arbetsskador godkända. Ja, jag tycker att det är rimligt, och jag tycker att det är samhällets skyldighet eller att det borde vara arbetsgivarens skyldighet att svara för dessa kostnader. Självfallet skall alla människor som har skadats på sina arbeten få ersättning för de skadorna — det är inget tvivel om den saken.

Herr talman! Det här låter som den gamle soffliggaren, som sade: Min kropp är inte gjord för arbete. Det ligger något i det — vi människor kanske inte är gjorda för den form av arbete som vi utför i dag, som är enformigt, tungt och monotont och som ger många arbetsskador. Socialförsäkringsutskottet hade tillsammans med arbetsmarknadsutskottet en stor utfrågning om arbetsskadeförsäkringen den 17 februari i år. Vi fick då information om bredden, om bakgrunden, såvida den är känd, och om förväntad utveckling och framtiden inom arbetsskadeområdet. Utfrågningen redovisas i en bilaga till detta betänkande. Det största problemet ser miljöpartiet i arbetsmiljön. Det kan vara så att de arbetsmiljöer som ser mycket rena och fina ut inte alls är särskilt bra för dem som arbetar där. Att sitta en hel dag är mycket skadligt, och det kan ge svåra arbetsskador. Tennisarm är något som tandläkare och tandsköterskor får, och de har ett relativt lätt arbete. Det är alltså viktigt att ha klart för sig att det inte bara är de 400 000 tyngsta arbetena, där det ingår grovarbete, visst industriarbete, lokalvård och hela vårdkomplexet, som ger arbetsskador. Man måste även titta på de andra arbetena. Det kan också finnas psykiska orsaker till arbetsskador. Därför vill vi i miljöpartiet understryka att det skall göras en analys av antalet arbetsskador, något som begärdes redan 1987. Den är berättigad ur många synvinklar: medicinska, sociala och arbetsmiljömässiga. Ökningen av antalet arbetsskador har många orsaker. Det är miljön, stressen och det ackordssystem som delvis finns kvar ännu i dag. Jag undrar om inte de nya personliga lönerna kan ge ett ytterligare stressmoment och ytterligare arbetsskador, när man skall prestera mycket för att komma upp i högre lönegrader jämfört med andra som delvis har samma utbildning. Härmed yrkar jag bifall till reservation 2, som gäller mom. 4 i utskottets hemställan. De ökade anslagen för anställningar inom försäkringskassorna skall förhoppningsvis minska ärendebalanserna. Väntetiden uppgår i dag till tolv månader. En människa som har gått i orolig väntan i ett helt år är oerhört mycket svårare att rehabilitera än den som har fått väntetiden förkortad till ett fåtal månader. Då nu närmare 90 26 av arbetsskadorna godkänns skulle rehabilitering, eller eventuellt omskolning, kunna sättas in långt tidigare. I dag har jag fått höra att det är ännu mer än 90 26. Då det i dag är ont om arbetskraft kan säkert många fler lättare beredas nytt arbete som lämpar sig för arbetsskadade. Många kommer ut ur systemet och kan inte arbeta igen, men det finns ändå en hel del som kan ha ett annat arbete, t.ex. deltidsarbete, halvtidsarbete, ett lättare arbete eller en annan arbetsställning. Det är inte säkert att man inte kan arbeta alls även om man inte kan fortsätta som byggnadsarbetare, tempoarbetare eller vårdbiträde. Därför är det viktigt att skynda på ärendebehandlingen och komma i gång med rehabiliteringen. Tanken att arbetsgivarna skall ta ansvar för sjukvårdskostnaderna är intressant; jag stöder den tanken, men realiteten tränger sig på. Naturligtvis borde man noga observera arbetsplatser där dålig arbetsmiljö oupphörligen ger utslag i form av många arbetskadeanmälningar. Men risken är att arbetsgivarna kommer att syna sin presumtiva arbetskraft i sömmarna och försöka anställa unga, friska människor eller medelålders som har bra hälsobild och som inte längre har småbarn. Jag är därför inte beredd att utan vidare stödja reservation 4, men vi har ett särskilt yttrande i den frågan, och i framtiden kan vi kanske ändra oss på den punkten. Jag yrkar alltså bifall till reservation 2, och jag har även berört mitt särskilda yttrande.

Herr talman! Det är bra att vi har fått den här debatten om arbetsskadeförsäkringen, om arbetsskadorna och om arbetsmiljön, inte bara här i riksdagen utan i landet som helhet. Diskussionen förs utifrån olika utgångspunkter, och åsikterna om vilka slutsatser som bör dras på grund av utvecklingen varierar. Några saker är alla debattörer ense om, bl.a. att vi för närvarande har oacceptabelt långa handläggningstider, att kostnadsökningarna är för stora och att antalet inträffade arbetsskador och arbetssjukdomar ligger på en oroande hög nivå. Men när det gäller orsakerna till utvecklingen och metoderna att komma till rätta med problemen skiljer sig åsikterna åt. Jag skall återkomma till det när jag kommenterar reservationerna. Låt mig bara först kortfattat säga något mer allmänt. Fram till den 1 juli 1977 hade vi en i många avseenden bristfällig yrkesskadeförsäkring, en försäkring som var statisk och låst och som var mycket utförlig och exakt när det gällde vilka yrkesskador och sjukdomar som skulle vara ersättningsgrundande. Ersättningsrätten var knuten till vissa, särskilt angivna, skadliga faktorer. Genom sin konstruktion fångade försäkringen inte in utvecklingen och förändringen, och den var mycket restriktiv från den försäkrades synpunkt. Som facklig funktionär arbetade jag i flera år mycket med de här frågorna, och jag kände många gånger mycket stor förtvivlan över den dåvarande försäkringens otillräcklighet när det gällde att ersätta, som vi såg det, klara fall av arbetsskador och arbetssjukdomar, för att inte tala om dessa oändliga synsatt. ven uagare stavsvuska upprakmingsmogenen overgavs, ocn et generellt arbetsskadebegrepp infördes. Det innebar en väsentlig utvidgning av det ersättningsberättigade området. Det var medvetet och avsett av dem som stod bakom lagstiftningen. Att vi skulle få en väsentlig ökning av antalet ersättningsberättigade fall borde således inte vara någon överraskning. Det var ju just sådana tankar som låg bakom den nya arbetsskadeförsäkringen. På den utfrågningsdag som åberopades här tidigare uttryckte arbetstagarorganisationerna uppfattningen att tillämpningen av försäkringen i huvudsak svarar mot de syften som fanns bakom den nya lagstiftningen. Presidenten i försäkringsöverdomstolen, Leif Ekberg, ansåg inte att det var något fel på arbetsskadelagstiftningen. Han sade på utfrågningen exakt: ”Det är en mycket bra lag, och den står sig.” I utskottsbetänkandet finns en beskrivning av varför utskottsmajoriteten anser det motiverat med en särskild arbetsskadeförsäkring. Man kan sammanfatta det i tre punkter. För det första: Vi har i Sverige och i andra industriländer ansett att skador ådragna under förvärvsarbete skall kompenseras med högre ersättning än skador i allmänhet. Bakom denna uppfattning ligger bedömningen att den som förvärvsarbetar löper större risk än andra att drabbas av skada. För det andra: Genom arbetsskadeförsäkringen och de olika trygghetsförsäkringarna garanteras den som drabbas av skada ersättning enligt skadeståndsrättsliga grunder utan att behöva föra bevisning om att arbetsgivaren varit skadevållande. För det tredje: Vi anser att det finns en stark och viktig koppling mellan arbetsskadeförsäkringen och det förebyggande arbetarskyddet. Vi anser alltså att arbetsskadeförsäkringen har en viktig och speciell betydelse i vårt försäkringssystem och vill slå vakt om den. I den moderata reservationen nr 1 krävs en utredning med syfte att ersätta arbetsskadeförsäkringen med annat system. Jag har här motiverat varför utskottsmajoriteten anser att försäkringen skall vara kvar, och vi kan alltså inte ställa oss bakom reservationen i denna del. I reservation nr 3 krävs också en utredning. Det uppdrag som reservanterna menar att denna utredning skulle ha anser vi i stort sett ryms i det uppdrag som arbetsmiljökommissionen har och även i det arbete som rehabiliteringsberedningen redovisat. Gemensamt för reservationerna 1, 2 och 3 samt det särskilda yttrande som centern står bakom är att de uttrycker otillfredsställelse med de långa handläggningstiderna och de ökade balanserna. Det är en uppfattning som delas av utskottsmajoriteten. Det är naturligtvis ett oacceptabelt förhållande. Som vi alla vet har kassorna fått kraftiga medelsökningar för att klara det här problemet. Riksförsäkringsverket och kassorna har vidtagit en rad åtgärder i rationaliserande syfte. Även om åtgärderna ännu inte fått full effekt ökar nu antalet avgjorda ärenden. Jag tror att det finns möjligheter till skadeståndsprocesser, som för den skadade var oerhört slitsamma. Arbetsskadeförsäkkasse ap ä Genom den nuvarande arbetsskadeförsäkringen infördes ett helt annat ytterligare effektiviseringar, även om jag naturligtvis inser att det finns begränsningar här. Att minska antalet ärenden genom en fördubbling av samordningstiden, som moderater och folkpartister föreslår, kan inte utskottsmajoriteten ställa sig bakom. Visserligen skulle ärendemängden minska med 20-30, kanske t.o.m. 35 26 , men antalet inträffade skador skulle ju inte minska. Det skulle bara innebära att 20, 30 eller 35 90 av de arbetsskadade skulle riskera en lägre ersättning, och det kan vi inte acceptera. Jag tycker att man kan se en klar skiljelinje mellan partierna om hur man vill lösa problemet med de ökade arbetsskadorna och kostnaderna. Moderater och folkpartister vill göra det genom att försämra försäkringen. Socialdemokraterna, centern, vpk och miljöpartiet vill däremot göra det genom att angripa grunderna, dvs. förbättra arbetsmiljöerna och effektivisera rehabiliteringen. Centern upprepar i reservation nr 2 kravet på en analys av orsakerna till det ökade antalet arbetsskadeanmälningar, och det har Karin Israelsson tagit upp i kammaren. En sådan analys har ju riksdagen beställt — det är alldeles riktigt. När jag i den debatt som vi hade före jul i fjol utlovade att jag skulle skynda på en redovisning av hur långt man hade kommit i sitt analysarbete, trodde jag att man hade kommit längre än man har — det skall jag erkänna. Nu har jag — och ni — fått reda på att kunskapsunderlaget i dagsläget inte är sådant att det är möjligt att dra de slutsatser som skulle göra en analys både möjlig och meningsfull. Ett sådant kunskapsunderlag finns inte. Då får vi acceptera det. Att man redovisar ett analysarbete när man inte har tillräckligt bra underlag kan väl ändå ingen tycka är särskilt meningsfullt! Jag yrkar avslag på reservationerna 1, 2 och 3. I vpk-reservationen nr 4 krävs en utredning om möjligheterna att påföra arbetsgivarna hela kostnaden för sjukvård, förorsakad av arbetsskador. Arbetsmiljökommissionen har, som Margé Ingvardsson också sade, i uppdrag att överväga bl.a. sådana saker. Vi i utskottsmajoriteten har tyckt att eftersom arbetsmiljökommissionen nu har detta uppdrag kan det inte vara särskilt stor idé att göra en parallell utredning. Med anledning av detta yrkar jag avslag på reservation nr 4. En gammal bekant dyker upp i reservation nr 5. Där kräver utskottets moderater och folkpartister att regeringen bör förorda att AMF skall betala den verkliga kostnaden för de tjänster som försäkringskassorna utför åt AMF. Jag har tidigare sagt i den här frågan att det här samarbetet regleras i en kungörelse, RFFS:20. Enligt den kungörelsen skall kostnaden för denna verksamhet ersättas enligt de grunder som man kommer överens om mellan riksförsäkringsverket och AMF. Det är alltså en förhandlingsfråga för parterna, och det finns nu, lika litet som då, anledning till pekpinnar från riksdagens sida. Jag yrkar avslag på reservation nr 5. I reservation nr 6 tar man upp frågan om livränta till egenföretagarna. Där krävs en översyn av reglerna. När den här frågan behandlades senast — så sent som i november 1988 — hänvisade jag till en pågående översyn inom riksförsäkringsverket, en utredning som i och för sig har med beräkningen av sjukpenninggrundade inkomst för egenföretagarna att göra. Men den utredningen berör även nära dessa frågor. Jag ansåg att denna översyn borde avvaktas, och det anser jag nu också. Enligt en uppgift jag fått kommer denna översyn att vara klar under detta år. Jag yrkar avslag på reservation nr 6. Reservation nr 7 handlar om samordning mellan ålderspension enligt AFL och livränta enligt YFL. Som framgått av Sigge Godins anförande, anser reservanten att de nu gällande reglerna är ogynnsamma i vissa fall och kräver att regeringen ger pensionsberedningen i uppdrag att se över reglerna. Som framgår av redovisningen i betänkandet var den här frågan föremål för uppmärksamhet redan när den nya lagstiftningen infördes. Man prövade då olika tänkbara lösningar, men det visade sig att de hade icke önskvärda effekter i andra avseenden. Såväl socialförsäkringskommittén som den dåvarande regeringen fastnade för de samordningsregler som nu gäller. Bland annat i övergångsbestämmelserna räknades livräntorna upp mycket kraftigt. När man ändrar en lagstiftning blir det ju alltid en gräns, och de som hamnar på fel sida om gränsen kan då känna sig besvikna. Med detta yrkar jag avslag också på reservation nr 7 och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag sade i mitt första inlägg att vi naturligtvis skall ta arbetsmiljöfrågorna på allvar, och att de som verkligen är skadade skall ha ersättning. En väg att gå, har vi moderater menat, är att arbetsgivarna får ökat ansvar: de kan genom en s.k. arbetsgivarperiod ta över ansvaret för sjukförsäkringen i dess helhet, förslagsvis de första fjorton dagarna. Därmed får de också ett ökat ansvar för arbetsmiljöfrågorna. Frågan är hur hög ersättningen skall vara. Om vi studerar vad som händer i dag finner vi att man under den första sjukskrivningstiden faktiskt är väl kompenserad. Det har också beräknats att man kanske är kompenserad till mer än 100 96 med de avtalsförsäkringar som gäller. Alltså skulle man mycket väl kunna göra en sådan samordning som vi moderater och folkpartister har föreslagit, utan att den enskilde på något sätt skulle bli lidande på det. Det som är huvudfrågan är vad en arbetsskada egentligen är. Vid frågestunden ställde jag frågan till riksförsäkringsverkets chef och riksrevisionsverkets representant: ”Är det rimligt, med den arbetsskadebedömning vi har i dag, att ca 90 26 av alla arbetssjukdomsärenden godkänns?” K G Scherman svarar så här: ”Det var en svår fråga för mig att besvara på ett tekniskt juridiskt rätt sätt. Jag kan bara konstatera, att med den omvända bevisbördan i sambandsprövningen kombinerad med att det räcker att skadlig inverkan görs sannolik — — — har man flyttat över till försäkringen hela den risk som följer av ofullständig kunskap. Det innebär bl.a. att försäkringen bär risken av att en skada blir bedömd som arbetsskada även om den inte skulle vara det. Jag har svårt att se att det över huvud taget är möjligt att garantera att man inte får in sådana skador som inte är orsakade av påverkan i arbetet, med den konstruktion man har givit lagen.” Jag skulle också vilja tillägga med den praxis som senare har utbildats.

I praktiken innebär tillämpningen, som den ser ut i dag, att det är domstolarna som bestämmer innebörden av begreppet arbetsskada. Vi har den uppfattningen att det kanske vore praktiskt med en politisk prövning av lagstiftningensinnebörd.” Det är detta som vi moderater efterlyser, och vi vill ha den här prövningen. När det gäller att försämra försäkringen, som någon sade här, behöver det verkligen inte innebära någon försämring den första tiden som sagt. Om vi ser till socialförsäkringarna som helhet, påstår jag att vi med våra förslag skulle åstadkomma en allmän förbättring, eftersom vi skulle föra över socialförsäkringens resurser till dem som långt mera behöver försäkringens stöd på olika områden. Nils-Olof Gustafsson jämförde de olika partiernas förslag. Ja, vi har litet olika förslag, men jag tror att vi om vi satte oss ned i ett slutet rum kanske skulle kunna komma överens fullständigt förutsättningslöst om en arbetsskadeförsäkring. Det skulle nog oppositionen klara, men jag konstaterar att den socialdemokratiska majoriteten i utskottet inte har något förslag alls. Det är mycket sämre än att de olika partierna kommer med något skilda förslag utifrån våra olika utgångspunkter. Jag ställde två frågor i mitt inledningsanförande, och eftersom jag inte har fått något svar ställer jag dem igen. Jag frågar alltså utskottsmajoritetens företrädare: Inser ni nu att en åtgärd bör vidtas för att komma till rätta med den galopperande utgiftsökning inom bl.a. arbetsskadeförsäkringen som man har efterlyst bl.a. i finansplanen och i finansutskottets budgetbehandling? Den andra frågan är: Ämnar ni nu höja socialavgiften till de 2,35 96 som föreslås av riksförsäkringsverket? Vi höjde ju avgiften från 0,6 till 0,9 96, men har nu ett minus i arbetsskadefonden på över 4 miljarder. Ämnar ni höja avgiften eller skall vi även i fortsättningen betala via skattemedel? Jag har alltså upprepat frågorna, och jag väntar på svar, Nils-Olof Gustafsson.

Herr talman! Jag vill påminna Nils-Olof Gustafsson om att antalet arbetsskadeärenden 1983 var ungefär 45 000. Antalet hade 1988 stigit till 117 700, och enligt prognoser skall det 1991/92 vara uppe i 222 000. Detta kanske man skall addera till den oro som riksförsäkringsverkets chef talar om. Hur skall man klara dessa problem? Nils-Olof Gustafsson anger vad socialdemokraterna tycker är väsentligt när det gäller arbetsskadeförsäkringen, varför den är bra som den är och varför man över huvud taget inte vill göra någonting åt den. Samtidigt säger utskottsmajoriteten att man inte kan acceptera folkpartiets förslag, exempelvis om en förlängning av samordningstiden för sjukförsäkringen från 90 dagar till 180. Här går en klar skiljelinje, säger Nils-Olof Gustafsson. Vad betyder det? Betyder det att bara ni får hålla på era principer, era regler och era bestämmelser så kan människor enkelt gå ner sig — vänta, vänta och vänta? Genomsnittet är tolv månaders väntetid, men det handlar naturligtvis om många fler månader för vissa människor. Jag vet, och jag är dessutom övertygad om att Nils-Olof Gustafsson, med den praktiska erfarenhet av arbetslivet som han har, vet att det är en omöjlighet att rehabilitera människor efter så lång tid. Detta är oerhört viktigt för folkpartiet: människorna skall ha en möjlighet att komma tillbaka till ett värdigare liv än att gå hemma med en arbetsskada eller arbetssjukdom utan att få någon rehabilitering. Det är det viktiga för oss, inte huruvida det är någon marginell förändring när man gör en samordning från 90 till 180 dagar. Får jag fråga Nils-Olof Gustafsson en sak. Hur kunde socialdemokraterna i arbetsskadeutredningen tycka att den här ytterst marginella förändringen i ekonomin för den enskilde var acceptabel? Hur kunde ni tycka det då, om jag får fråga, när ni tycker att det är så omöjligt i dag? Sedan hänvisar Nils-Olof Gustafsson till arbetsmiljökommissionen. Jag tycker det är bra att den har till uppgift att kartlägga de 400 000 svåraste arbetsmiljöerna. Men det räcker inte för folkpartiet. Vi kan inte stå med armarna i kors och vänta på att det skall hända någonting. Ytterst är frågan: När vi är så oroliga och bekymrade, och när vi vet att människor går ner sig, vad vill socialdemokraterna göra åt problemet? Vi kan inte vänta längre — det är en fullständig omöjlighet. Vi i folkpartiet har i den motion som behandlar den här frågan sagt att vi vill skapa ett incitament till arbetsmiljöförbättringar på arbetsplatserna. Väntetiderna måste förkortas. Vi har accepterat det som behandlades i det förra ärendet i dag, att försäkringskassorna får ökad personal, Vi har varit med om att ta det beslutet, därför att vi tycker att det är viktigt. Men detta löser faktiskt inte problemen, Nils-Olof Gustafsson, och då måste vi åtminstone få en rejäl diskussion här om vad vi skall göra i stället. Som jag ser det har ni inga som helst förslag att komma med, och detta kan vi inte acceptera. Detta är inte människovärdigt för dem som drabbas — det är vad det handlar om.

Herr talman! Nils-Olof Gustafsson anförde att det finns tre regler när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Den ena var att den som arbetar och skadar sig skall ha högre ersättning för skadan än den som skadat sig på annat sätt. Det kan väl vara en sanning som har gällt när den gamla arbetsskadeförsäkringen var i kraft, den som handlade mer om lyte och men och där det verkligen var fråga om påtaglig skada. I dag ser vi ett annat sjukdomspanorama, där det är svårt att sätta gränserna och avgöra om det är fråga om en arbetsskada eller om det är andra saker som har lett till skadans uppkomst. Detta skulle också kunna innebära en annan syn på ersättningen. Sedan skall det inte krävas någon bevisning när det gäller arbetsskada. Detta har väl delvis uppfyllts, eftersom man har tagit bort en hel del av det medicinska underlaget vid bedömningen av skadorna och det är andra saker som bedöms. Slutligen var det den starka och viktiga kopplingen till det förebyggande arbetet. Vårt utskottsförhör har dock visat att den kopplingen till arbetsskadeförsäkringen inte finns — man har en undermålig statistik. Den rollen har arbetsskadeförsäkringen alltså spelat ut — om den någonsin har spelat någon roll i detta sammanhang. Det är annat statistikinsamlande, såsom ISA systemet, som verkligen visar sambanden och på ett snabbare sätt får fram underlag för att förbättra arbetsmiljön. På alla tre punkterna har alltså huvudreglerna egentligen spelat ut sin roll i den nya situation som vi befinner oss i. Socialdemokraterna säger nej till lägre ersättning, men de säger också nej till en högre ersättning, eftersom de inte vill gå på vårt förslag om en samordning av sjukersättningen för den första perioden även av en tänkt arbetsskada. Jag tror man skulle lösa många problem, om man följde riksförsäkringsverkets generaldirektörs och även centerpartiets förslag om en samordning. Man fick då en hög ersättning, lika för alla, under den första perioden och slapp detta grubblande hos den enskilde arbetstagaren: Är detta en arbetsskada? Man kunde lättare gå ut och rehabilitera, eftersom den bedömningen inte behövde göras. Det finns många fördelar. Dessutom skulle personal kunna friställas från försäkringskassorna, som skulle kunna syssla med de verkligt svåra frågorna. De pengar som blir över kunde man kanske använda till att kompensera på ett bättre sätt i framtiden. Men socialdemokraterna säger nej till allting. Man vill inte heller att utskottet skall ta något initiativ, vilket jag tycker är mycket svagt, eftersom det här är stora och viktiga frågor. Samtidigt säger man ja till en ökning av utflödet av pengar — vi är säkert uppe i 9 miljarder kronor det här året — och en höjning av arbetsgivaravgiften. Det är verkligen att beklaga att man inte tar vara på möjligheterna till förändringar!

Herr talman! Jag har i dag inte uppfattat någon negativ kritik mot vårt förslag om en utredning av arbetsgivarnas ansvar för hela kostnaden för sjukvård som är förorsakad av arbetsskada. Utskottets talesman anförde ingenting negativt. Han sade varken att det var orealistiskt eller att det var omöjligt att genomföra, som det händer ibland att vpk-förslag avfärdas med, utan hänvisade enbart till den sittande arbetsmiljökommissionens arbete och till att detta ingick i direktiven för denna.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag reagerade mot Gullan Lindblads sätt att uttrycka sig om de arbetsskadade i sin inledning. Jag vet inte om jag har tolkat henne rätt, men jag fick det bestämda intrycket att hon beskrev de arbetsskadade som en hop simulanter, som känner efter varenda liten krämpa. Jag tyckte illa om det. Jag tyckte ännu mer illa om att jag också uppfattade att hon lade orden i munnen på några besökande handläggare från Värmlandskassan. Hon ruskar på huvudet nu, men jag skall med intresse läsa snabbprotokollet — jag tror att det var så. Det stämmer i så fall. Moderaterna och folkpartisterna vill klara det ökade antalet arbetsskador med försämrad försäkring. Så är det ju. Moderaterna vill gå längst — de vill avskaffa hela försäkringen — men folkpartisterna går på ganska bra de med.

”Folkpartiet har under senare år framlagt en rad förslag med detta syfte. Vi har t.ex. pläderat för lägre kompensationsnivåer inom vissa system och ansett det motiverat att bevara en karensdag inom sjukförsäkringen. Vi har också arbetat för en ökad egen finansiering inom arbetslöshetsförsäkringen, bl.a. i syfte att stärka incitamenten till en mer återhållsam löneutveckling. Vi har föreslagit en förlängning av samordningsperioden mellan sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring. Vi motsatte oss den modell för timsjukpenningen som infördes 1987.” Det här kallar folkpartiet i sin motion för att förbättra försäkringen. Jag känner en oerhörd bävan inför de förslag som folkpartiet kommer att lägga fram, om man där kommer på att försämra försäkringen, eftersom det som står i den här motionen skulle vara en förbättring. När det i övrigt gäller folkpartiets motion, som utskottets folkpartister hänvisar till i reservation 3, tycker jag att det är en alldeles riktig tolkning som vi gör, när vi säger att de frågor som där tas upp skall bearbetas i arbetsmiljökommissionen. Rehabiliteringen är det oerhört viktigt att förbättra — där håller jag med Sigge Godin — och detta finns med i det arbete som rehabiliteringsberedningen nu har redovisat. Jag förstår inte vad det skulle behövas för ytterligare utredningar. Man kan väl inte begära utredning för utredandets skull. Varför skall man ha parallellutredningar, när det redan finns ett uppdrag att titta på de här sakerna? Samma sak gäller vpk. Jag har ingen negativ kritik mot de synpunkter som vpk för fram i sin motion och i sin reservation, men man är ju inte tvärsäker i vpk:s motion heller, utan man pratar där ungefär som jag gjorde i mitt inledningsanförande. Det finns ändå en osäkerhet i fråga om vilken arbetsgivare som drabbas, och drabbas inte rätt arbetsgivare, då menar jag att man missar en hel del av vitsen med förslaget. Det här är saker som kommissionen får titta på i sitt arbete. Jag tycker också att det finns anledning att peka på det som miljöpartiet för fram i sitt särskilda yttrande, att man inte får utesluta att kostnadsansvaret kan medföra att arbetsgivaren skaffar ett sorteringssystem, så att han inte anställer andra än dem som är hundraprocentigt friska.

Herr talman! Jag konstaterar att jag tyvärr inte har fått något som helst svar på de konkreta frågor jag ställde. Däremot gjorde Nils-Olof Gustafsson en analys av mitt sätt att uttala mig, eller hur det nu hette, att jag skulle ha uttalat mig negativt om de arbetsskadade. Det har jag inte gjort, men jag anser att med nuvarande utformning av arbetsskadeförsäkringen och den praxis som har utarbetats är inte försäkringen i överensstämmelse med det vi har menat med en arbetsskadeförsäkring. Så vill jag kommentera att jag skulle ha lagt orden i munnen på någon besökande från Värmlandskassan. Jag vet att flera av dem som nu är i kammaren var närvarande när vi fick det besöket, och om jag inte missminner mig var också Nils-Olof Gustafsson med vid det tillfället. En av mina kolleger från försäkringskassan sade — jag antecknade det - att han ansåg det vara fullkomligt hopplöst och att han inte längre orkade fortsätta. Han fann sin arbetsuppgift meningslös och skulle därför sluta. Jag har flera vittnen på detta, om det nu skulle vara nödvändigt. Sedan vill jag verkligen rätta till en sak. Vi vill inte avskaffa arbetsskadeförsäkringen, Nils-Olof Gustafsson. Och nu ber jag Nils-Olof Gustafsson slå upp reservation 1, som finns på s. 16 i betänkandet. Där står det att den utredning vi har begärt ”bör få i uppdrag att undersöka om inte behovet av arbetsskadeförsäkring för dem som får sin arbetsförmåga bestående nedsatt till följd av arbetsskada kan tillgodoses genom en obligatorisk ansvarighetsförsäkring för arbetsgivare”. Observera att det står obligatorisk! ”En sådan ansvarighetsförsäkring bör kunna tecknas i försäkringsbolag, och det bör vara möjligt att i avtal mellan parterna reglera hur försäkringen i detalj skall vara uppbyggd. Huvudsaken är att det i botten finns en lagstadgad skyldighet för alla arbetsgivare att teckna ansvarighetsförsäkring mot arbetsskada.” Dessutom har vi lagt fram förslag om ett ökat arbetsgivaransvar. Jag kan inte anse att det skulle vara en försämring för de försäkrade. Däremot skulle det bli en för den allmänna försäkringen betydligt billigare försäkring. Nils-Olof Gustafssons egen finansminister har med stort bekymmer uttalat att vi måste göra någonting åt socialförsäkringarnas fruktansvärda kostnadsökning, och senast var det socialministern som yttrade att något förslag skall presenteras i detta ärende under det kommande året. Men Nils-Olof Gustafsson är tomhänt.

Herr talman! Det stämmer dåligt det här, Nils-Olof Gustafsson. I ena fallet säger ni att folkpartiet vill försämra allt inom den sociala sektorn. I andra fallet instämmer Nils-Olof Gustafsson i att rehabilitering är så viktigt. Vi har talat om flera insatser för att komma i gång med en snabb rehabilitering, för detta är så viktigt för den enskilda människan. Skulle vi inte kunna vara överens om då att det är viktigt att kunna rehabilitera människor och att det skall kunna göras inom en tid när de har förmåga att klara av en sådan insats? På något sätt vill ni inte redovisa någonting. Jag har sagt tidigare här i kammaren att det förekommer faktiskt saker i regeringskansliet. Det finns tidningsartiklar, intervjuer med statssekreterare och allt vad det är, som visar exakt detta, Nils-Olof Gustafsson. Min fråga var redan i inledningsanförandet: Varför håller ni på bakom lyckta dörrar? Är inte detta problem så viktigt att vi åtminstone kan lyfta fram det i ljuset och se vad det är man kan göra åt det? Dessutom är folkpartiet berett att ställa upp och medverka till att försöka lösa en sådan här allvarig fråga. Men ni vet ingenting, och ni har heller ingen lust att göra någonting.

Någon motivering skulle jag hemskt gärna vilja ha. Jag tycker att det är en viktig fråga, för det är en åtgärd som ändå möjliggör att man kan lösa några problem. Sedan tar Nils-Olof Gustafsson fram vår motion. Han redovisar socialförsäkringssektorns alla delar, arbetslöshetsförsäkring och hela köret, och säger att det är en katastrof för människorna om folkpartiet får bestämma. Det är inte så, Nils-Olof Gustafsson. Men det skulle kanske ha skapats exempelvis besparingar på fem-tio miljarder kronor, lägre inflation och en sundare samhällsekonomi. Och varför vill man ha det? Jo, det vill man ha därför att detta kommer människorna till godo, och det är faktiskt det som vi tycker är viktigt. Låt mig ta upp detta med timsjukpenningen igen. Vi kan inte acceptera att vissa människor får underkompensation och andra överkompensation, och det var skälet till att vi inte tyckte att förslaget var bra. Vi säger inte nej till allting, men vi vill ha förslag som ger människorna den rätt som de har att kräva. På tal om rätt, Nils-Olof Gustafsson, för de människor som har en gammal livränta och som tvingas till samordning när de blir ålderspensionärer: Hur skulle det vara om ni försökte från majoritetens sida att redovisa ett rimligt svar på en motion? Vi har inte motsatt oss samordningen, som jag sade, men vi tycker att ett halvt basbelopp skulle kunna undantas från beskattning. Den åsikten har ni över huvud taget inte kommenterat. Den var alltså inte intressant. Men frågan är intressant för de små, enskilda människorna som aldrig har haft en förutsättning att tjäna in ATP-poäng och få en rejäl pension. De tycker att detta är intressant, men till dem har ni ingenting att säga. Jag hoppas att det inte är därför att det är en folkpartimotion som ni inte har någonting att säga till dem, för de väntar i alla fall på svar. Det viktiga är faktiskt att man gör någonting för människorna. Som avslutning vill jag säga att vi måste göra någonting åt arbetsskadeproblemet, vi måste göra något åt väntetiderna. Det som arbetsmiljökommissionen gör skapar inte kortare väntetider och inte heller förutsättningar för att lösa det här problemet på många, många år. Det är bra att det jobbet har satts i gång, men vi måste föra till någonting ytterligare. Låt mig hoppas att det inte är bara folkpartiet och de övriga borgerliga partierna liksom riksförsäkringsverkets och försäkringskassornas personal som tycker att det är en oroväckande framtid som vi går till mötes. Ni måste väl också börja oroa er, Nils-Olov Gustafsson.
Herr talman! Nej, Sigge Godin, jag tog aldrig ordet katastrof i min mun när jag läste högt ur folkpartiets motion; det ordet har Sigge Godin själv tagit till nu. Vad jag sade stämmer inte alls dåligt, utan det stämmer bra. Det som ni säger om rehabilitering är bra, men det jag läste upp ur er motion om den ganska märkbara försämring av socialförsäkringen som ni vill ha är dåligt. Det här om lyckta dörrar har jag hört Sigge Godin säga några gånger. Han hänvisar till en artikel i Dagens Industri, tror jag; jag har i alla fall läst den i någon tidning. Jag begriper inte att Sigge Godin gör ett nummer av det här. Varje regering som fungerar måste väl göra en ständig översyn av sin verksamhet, och socialförsäkringen är en stor och dyr verksamhet. Jag förutsätter faktiskt att man har en rullande översyn, och jag kan inte begripa att det skulle vara att gömma sig bakom lyckta dörrar. Jag förstår inte dugg av det där. Gullan Lindblad, det var inte alls av nonchalans som jag inte svarade på frågor. Det är svårt att vara ensam när ni är så många. För att börja med den andra frågan är jag inte involverad i budgetarbetet så till den grad att jag kan säga vad som är på gång när det gäller avgiftshöjningar och sådant. Där måste jag bli svaret skyldig. På den första frågan, om vi inser att vi måste göra någonting, är svaret: Självfallet gör vi det. Jag blir faktiskt litet irriterad när vi blir anklagade att stå med armarna i kors och inte göra någonting. Just vi av alla begriper inte hur allvarligt det här är och vill ingenting göra. Jag håller naturligtvismed om att det är otillfredsställande med kostnadsutvecklingen. Att vi har en resurskrä-— vande administration är det inget tvivel om. Och visst är det nödvändigt att väntetiderna kortas, tacka för det. Det här måste vi ju ta på allvar. Men vad jag försöker säga är att det riktigt viktiga ändå är de bakomliggande faktorerna. Det riktigt allvarliga är att det är så många människor som slits ut. Det mest alarmerande tycker inte jag är att arbetsskadeförsäkringens kostnader ökar, även om jag finner det oroande i sig. Större delen av den kostnaden skulle för övrigt annars komma på sjukförsäkringen, för de här människorna är ju sjuka och inte antingen arbetsskadade eller friska. Det verkligt alarmerande tycker jag är att alla tre grupperna — arbetsskadade, långtidssjuka och förtidspensionärer — ökar samtidigt. Då är det inte fråga om att flytta människan från den ena försäkringsgruppen till den andra, utan vad det gäller är att göra någonting verkligt bra åt människornas förhållanden i arbetslivet. Sedan åberopade Gullan Lindblad någonting som finansministern skall ha sagt om socialförsäkringen och hänvisade till honom som en klok man. Det tycker jag också att han är, och jag skall citera vad han sade i finansdebatten i ett meningsutbyte med Anne Wibble: ”Hennes enda recept är att skära ner förmånerna. Men då har vi inte kommit åt det grundläggande problemet, som är ett annat, nämligen varför människor blir sjukskrivna långa tider, varför antalet arbetsskador växer så snabbt och varför vi har så många förtidspensionerade. Det enda de borgerliga partierna kan tänka sig är att försämra förmånerna för dem som drabbats. I stället måste vi söka lösningar som innebär att vi kan minska sjukskrivningsperiodernas längd, minska antalet arbetsskador och minska antalet förtidspensioneringar. Det kan vi åstadkomma t.ex. genom att skärpa incitamenten för arbetsgivarna att förbättra arbetsmiljön och för samhället att förbättra folkhälsan och ge sig i kast med rehabilitering av dem som skadats. Om vi kunde minska förtidspensionering och långtidssjukskrivning skulle det ge både lägre kostnader och flera arbetstimmar och därmed högre produktion samt en bättre tillvaro för de enskilda människor det gäller. För den som har ett socialt samvete, — — —, är svaret givet: Det är den vägen vi skall gå. Det är det social-humana sättet att både minska kostnaderna och förbättra människors situation.” Det är socialdemokraternas hållning i de här frågorna.
Herr talman! Det var ju skönt att Nils-Olof Gustafsson hade hittat ett citat från finansministern som kunde användas i det här sammanhanget. Jag har sett andra uttalanden, och jag har också haft en interpellationsdebatt med socialministern där han menade att man faktiskt måste åtgärda försäkringarna i sig. Jag håller med Sigge Godin om att det är litet egendomligt att så litet sipprar ut från regeringskansliet till utskottsmajoriteten och att ni faktiskt inte har något som helst förslag i de här frågorna. Är det inte eländigt ändå att ni med världens bästa arbetsmiljöer, som jag förstår Nils-Olof Gustafsson, med en företagshälsovård som är mycket väl utvecklad och med världens kanske starkaste fackorganisationer inte har kommit längre än att det ser ut på det här sättet? Kostnadsexplosionen är ju nättopp katastrofal; det tycker jag att den är när miljarderna fullständigt rinner bort. Men allra värst är att det finns massor av verkligt sjuka människor som får vänta på hjälp i åratal därför att — det hävdar jag — man sysslar med en försäkring som ändå omspänner en väldigt liten del av hela sjukförsäkringskomplexet.

Det är en omöjlighet. Som vi från folkpartiets sida säger är det ju viktigt för den lilla enskilda människan att hon får ett värdigare liv, vilket man inte får när man inte har en chans som alla andra att återgå i arbete, att känna arbetsgemenskap, att känna tillfredsställelsen av att man kan försörja sig själv och att man kan utnyttja alla möjligheter i vårt samhälle. Det går inte med dessa väntetider, och det är det som är problemet, Nils-Olof Gustafsson. Prot. 1988/89:99 Jag har under hela denna debatt väntat på svar på mina frågor. Men dethar 19 april 1989 inte kommit några svar — det är därför, herr talman, som jag vänder Nils-Olof Gustafsson ryggen. Han svarar ju ändå inte, så därför talar jag till talmannen
Herr talman! Också jag insåg det meningslösa i att fortsätta denna diskussion. Inledningsvis sade jag faktiskt att uppfattningarna är olika, hur man nu skall komma till rätta med detta problem. Diskussionen har visat att jag hade rätt. Jag begärde ordet för att något kommentera det som Gullan Lindblad sade om våra arbetsmiljöer. Jag vet inte, men det är möjligt att vi har världens bästa arbetsmiljö. Detta säger nog mer om hur dåligt det är ute i den övriga världen än om hur bra vi har det här. Vi har i många fall dåliga arbetsmiljöer. Folk far illa och blir utslitna av belastningsskador i unga år. Människor mår inte bra, och vi måste göra någonting åt detta. Jag vet att det är så, eftersom jag träffar dem.

Herr talman! Förra veckan läste jag i en av den s.k. rörelsens tidningar — det var Konsums tidning Vi — en rubrik som löd: ”Vi har inte lyckats med skolan.” När man läser vem som sagt detta, hajar man till litet grand. Det var nämligen vår statsminister, Ingvar Carlsson, och det handlade om den sociala snedrekryteringen till våra högskolor. Trots att vi försökt, måste vi vara självkritiska och erkänna ett misslyckande, sade statsministern. Han konstaterar att förutom den bristande studietraditionen och påverkan i hemmet har de stora studieskulderna avskräckt ungdomar från arbetarhem mer än ungdomar från andra hem att studera vid högskolan. Som Ingvar Carlsson mycket riktigt observerat är rekryteringen till högre utbildning fortfarande mycket sned och missgynnar såväl vissa sociala grupper som vissa regioner i landet. I mitt hemlän, Västerbotten, kan man se detta väldigt tydligt om man jämför Umeå med en sådan glesbydskommun som Dorotea. Skillnaden mellan hur många som går vidare till studieförberedande gymnasieutbildning och hur många som går vidare till högskola är enorm. Detta trots att målsättningen sedan länge varit att få alla socialgrupper så likvärdigt som 137 möjligt representerade vid läroanstalterna. Men det är ett faktum att ungdomar från familjer med svag eller ingen studietradition är mycket lägre studiemotiverade. Ungdomar från glesbygden har framför allt avsevärt större kostnader. Det är mycket besvärligare för dem att komma till högskolorna. Därför finns det inte samma intresse, i synnerhet som man på dagens arbetsmarknad kan få stora inkomster relativt snabbt utan att sätta sig i skuld. Studiestödet är inte den enda orsaken. Den socialdemokratiska skattepolitiken är kanske också en bidragande orsak, men den skall vi inte diskutera i dag. Studiemedelskommitténs förslag och riksdagens beslut — som i övrigt tagit fasta på många moderata förslag — innebär en väsentlig förbättring av de högskolestuderandes villkor, men detta är på intet sätt tillräckligt för att vi skall komma till rätta med problemen. Även i den budgetproposition som ligger till grund för detta betänkande föreslås en del förbättringar i den av oss föreslagna riktningen, vilket vi välkomnar. Det är också viktigt att man tar hänsyn till den fortsatta internationaliseringen inom näringslivet och närmandet till Europa. Den snabba tekniska utvecklingen ställer stora krav på förändringar och utveckling av studiestödet, om inte Sverige skall halka efter och för att inte stora grupper av svenska ungdomar skall ställas utanför det som händer i världen. Därför lägger vi moderater i vår motion Sf413 fram ett antal förslag som skall leda till att fler studiebegåvade ungdomar söker sig till våra högskolor, en bättre social och geografisk fördelning och större studiesocial rättvisa. Dessa förslag inriktas på att befrämja ett vidare internationellt samarbete och ett större internationellt engagemang. Jag avser att kommentera några av de reservationer som är fogade till betänkandet. I reservation nr 1 tas frågan om inackorderingstillägget upp. Enligt förslaget i budgetpropositionen kommer det att höjas, vilket vi välkomnar. Vi vill bara betona och få riksdagens stöd för att detta bara är ett steg på vägen och att vi måste fortsätta i denna riktning. I reservation nr 2 tar vi upp frågan om inackorderingstillägget vid regionala idrottsgymnasier. Den frågan kommer Ulf Melin att behandla senare i kväll, varför jag går förbi den. Gymnasieelevers resor är också ett viktigt inslag för att utjämna de regionala ojämlikheterna. CSN har fått i uppdrag att se över detta. Vi betonar att man framför allt måste ta hänsyn till vad som gäller inom grundskolan för att det skall bli en rättvis och acceptabel samordning på detta område. Reservation nr 4 handlar om studiebidrag vid utlandsstudier och anslag till studiehjälp. Detta har tidigare varit ett krav från CSN. Även vi har framfört detta krav i motioner, och vi vill nu upprepa det. Detta är ett område där plånboken verkligen talar. Om man vill kan man skicka sina barn utomlands för studier på gymnasienivå. Man kan få studiehjälp om denna utbildning inte finns i Sverige. I övrigt får man betala allting själv, och man går miste om sin studiehjälp. Jag har fått ett brev från en förtvivlad mamma som är ensamstående med tre barn. Hon hade tänkt göra en uppoffring och skicka sin studiebegåvade och språkintresserade son till USA på ett år. Hon var beredd att avstå ifrån studiehjälpen. Men då blev sonen egentligen obefintlig i och med att han for utomlands. Mamman förlorade flerbarnstillägget. Plötsligt hade hon ett barn mindre, men även detta kunde hon tänka sig att gå med på. Men droppen som fick bägaren att rinna över och som gjorde att hon inte kunde genomföra detta var att hon dessutom gick miste om bidragsförskottet. Då gick det inte längre. Hennes ekonomi stoppade inte. Jag tycker att sådana här orättvisor borde rättas till snabbt. För att komma till rätta med detta föreslår vi att man anslår ytterligare 20 milj.kr. för att förbättra den här situationen. I reservation nr 7 tar vi upp inkomstprövningen. Vi tycker att prövning mot egen inkomst om rätt till studiemedel bör upphöra på sikt. Det skulle visa att systemet verkligen är generellt. Förslaget skulle innebära administrativa besparingar och underlätta hanteringen för den enskilde. Men man skulle framför allt få bort de stora marginaleffekter som man nu har. Om man tjänar mer än vad fribeloppet tillåter, får man mindre bidrag-— det är ju bidraget som reduceras först —, högre barnomsorgskostnader, om man har sådana, lägre bostadstillägg och högre skatt. Detta går ju tvärtemot vår målsättning, att man skall försöka att få en lägre skuldbörda för de högskolestuderande. Som Ingvar Carlsson sade i den här tidningsintervjun utgör ju detta ett hinder för stora grupper att studera vidare. Därför föreslår vi att man av kostnadsskäl genomför det här successivt, genom att som första etapp minska fribeloppsgränserna med 10 96 eller höja dem med 10 26 vardera halvåret fr.o.m. den 1 januari 1989. I reservation nr 9 har vi också tagit upp frågan om inkomstbeskattning. Vi tycker att det är orättvist. I utskottsbetänkandet sägs det att det är orättvist att genomföra den ändring som vi föreslår. Vi anser att det är orättvist att ha det kvar som det är. Det drabbar framför allt unga barnfamiljer som bor i villa och vissa nyetablerade företagare. Frågan om avskrivning av studielån tar vi upp i reservation nr 10. Vi tycker att de som gör uppoffringen att genomgå en lång utbildning bör befrias från någon del av den extra skuldbörda som de drar på sig på det viset. Vi tycker också att den som avlägger doktorsexamen skall få denna belöning. Det blir ytterligare en belastning på ekonomin genom att man tar bort ett basbelopp av studieskulden. Vi har också en del förslag som gäller vuxenstudiestödet. Vi ifrågasätter bl.a. om reglerna för korttidsstudiestöd verkligen innebär att stödet går till avsedda målgrupper. Till sist, i reservation nr 23 föreslår vi att reserabatterna till studerande skall förbättras. Man skall inte bara kunna åka med SJ, eftersom SJ faktiskt inte finns i t.ex. stora delar av Norrland. Det förstärker den snedfördelning som finns på det regionala området. När man läser betänkandet finner man att utskottsmajoriteten skriver positivt om vissa saker. Man skriver t.ex. positivt om inackorderingstillägget och om en del andra saker som vi tycker är bra. När det gäller gymnasiestudier utomlands går man t.o.m. längre än vad vi har föreslagit i motionen. Det intressanta är dock att CSN har fått nolldirektiv i sitt budgetarbete, vilket gör att det inte finns pengar för detta ändamål. Vad är det för glädje med att skriva positivt om man inte anvisar medel? Vi anser därför att utskottet i stället skulle ha bifallit våra förslag och anvisat medel till det här området. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till de moderata reservationerna med Gullan Lindblad som första namn.

Herr talman! Vårt samhälle har blivit alltmer komplicerat. Vi måste dagligen söka och bearbeta mängder av information. Vi måste också vara beredda att ta större ansvar för oss själva och andra, både på arbetet och på fritiden. I arbetslivet kan det gälla att själva upptäcka säkerhetsrisker och sedan formulera krav på åtgärder. På fritiden kan det t.ex. gälla förändringar i det egna bostadsområdet som man vill ha gjorda. I bägge fallen krävs det att man kan tillgodogöra sig den information som finns och att man sedan kan formulera sina krav eller synpunkter. Det är därför viktigt att alla kan handskas med några av livets viktigaste verktyg: att kunna läsa, skriva och räkna. Risken finns annars att svenskarna delas uppi två grupper, de som kan tillgodogöra sig information och de som inte kan det. Det betänkande vi nu diskuterar, SfU15, behandlar studiestödet. Däri ingår också vuxenstudiestödet, som tillkommit för att underlätta för dem som endast har folkskola eller annan kort utbildning att genomgå någon form av utbildning. Jag skall här beröra några av folkpartiets reservationer. Från den 1 januari 1989 gäller delvis nya regler för tilldelning och återbetalning av studiemedel. Bidragsdelen har bl.a. förbättrats ganska väsentligt. Folkpartiet anser att detta nya system skall göra det möjligt för fler studerande att bedriva heltidsstudier utan att behöva arbeta bredvid, och det tycker vi är bra. I ett avseende anser vi dock att det nya systemet fortfarande brister. Det gäller beräkningen av fribeloppet för ferieinkomster. Den rimliga modellen vore enligt folkpartiets mening att de inkomster som de studerande uppbär under den tid de inte är berättigade till studiemedel, dvs. sommarmånaderna, inte heller skall inräknas i fribeloppet. Man kan också ifrågasätta om den nya ordningen med att reduktionen i första hand görs på bidragsdelen och därefter på lånedelen är riktig. Ett system där reduktionen sker proportionellt på båda delarna, som enligt gamla systemet, vore kanske att föredra. Folkpartiet har under flera år ifrågasatt om den differentiering av det särskilda vuxenstudiestödet som görs, beroende på om den studerande är medlem av arbetslöshetskassa eller ej, inte är orimlig. Nu har en översyn aviserats, vilket vi givetvis tycker är positivt. Man blir dock litet fundersam över regeringens avsikter med översynen. Tänker man ta bort möjligheten till särskilt vuxenstudiestöd för icke A-kassemedlemar, eller? I en promemoria som bifogats regeringsbeslutet sägs bl.a. att ”CSN bör också analysera om det finns skäl för att behålla möjligheten för den som inte är medlem av A-kassa att erhålla särskilt vuxenstudiestöd”. Jag trodde att översynen skulle gälla att få till stånd en jämnare fördelning av medlen. Det har folkpartiet motionerat om under flera år. Nu skall man ju inte ta ut några sorger i förskott. Det har faktiskt hänt förr att regeringen tyckt att våra förslag är bra, men ändå avslagit dem här i kammaren. Senare har de kommit tillbaka i en lämplig proposition. Vi får väl se om så blir fallet den här gången också. Ett annat motionskrav som folkpartiet har haft under följd av år är avskaffandet av kollektiv ansökan om internatbidrag för pensionärsorganisationer. Varje år har vi fått samma svar av utskottsmajoriteten. Så även i år: ”att det endast är fråga om en tvåårig försöksverksamhet”. Ja, det var det från början, men den försöksverksamheten förlängs med ett år i taget och nu senast till utgången av år 1990. Eftersom medlen är begränsade och uttas via arbetsgivaravgift, bör de förbehållas personer i arbetsaktiv ålder. Dessutom blir ju handikappade nekade internatbidrag, därför att resurserna är uttömda. Från socialdemokratiskt håll har till försvar för den här ordningen alltid framförts att i pensionärsorganisationerna finns också förtidspensionärer. Jag tror faktiskt inte att de är särskilt många. De flesta förtidspensionärer, som är aktulla för detta stöd, finns nog snarare i någon handikapporganisation. Som jag tidigare har sagt, förutsätter vi att pensionärsorganisationerna kan finansiera sin kursverksamhet på annat sätt, t.ex. via studieförbund. Herr talman! För att döva eller gravt hörselskadade skall kunna leva ett normalt liv krävs att familj och omgivning kan teckenspråk. I dag bedrivs internatkurser vid bl.a. folkhögskolor dit familjer kan åka för att under ett par veckor få undervisning i teckenspråket. Dessa kurser medför dock ganska stora kostnader för familjen, upp till 15 000 kr. för en trebarnsfamilj, enligt uppgift. Det är därför positivt att föredragande statsråd i årets budgetproposition föreslår att berörda föräldrar skall få rätt till studiesocialt stöd i form av korttidsstudiestöd och internatbidrag. Vissa problem kvarstår dock. Det är viktigt att se familjen som en helhet och att den kan få denna undervisning gemensamt. Statsrådet föreslår att CSN och SÖ i samråd skall ge förslag till hur det här stödet skall utformas. Man bör då också ta hänsyn till att hela familjen, alltså även barnen, syskonen, bör genomgå utbildningen samtidigt. Kostnaderna för barnens vistelse måste också ersättas på något sätt. Till sist, herr talman, några ord om studerandehälsovården. Den har tenderat att bli ett stående inslag i denna debatt, därför att ni socialdemokrater alltid försöker spara på denna post. Den stora utgiftsposten inom studerandehälsovården är personalkostnaderna. Den uppräkning på knappt 4 90 som regeringen gör för budgetåret 1989/90 är inte tillräcklig. Nu säger utskottsmajoriteten att den särskilda utredare som tillkallats för att utreda konsekvenserna av ett eventuellt avskaffande av kårobligatoriet också skall analysera och lämna förslag om hur studerandehälsovården skall organiseras. Det är väl bra. Men varför skall inte verksamheten ges möjlighet att fortsätta tills beslut om ny verksamhet fattats? Det är väl inte brukligt att man börjar rusta ner så snart en utredning tillsatts. Folkpartiet föreslår därför att anslaget räknas upp med 6 96 eller 200 000 kr., för att bättre motsvara kostnadsutvecklingen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till alla reservationer som folkpartisterna i utskottet har ställt sig bakom.

Herr talman! Det riksdagsbeslut om förändringar i studiemedelssystemet som fattades förra våren och som trädde i kraft den 1 januari i år har inneburit förbättringar för de studerande. Huvudproblemet i studiemedelssystemet löstes dock inte genom det beslutet, som vi ser det från centern. Skuldbördan kvarstår nämligen. Även med den nya modellen kommer en normalutbildning på tre år att ge studieskulder på över 100 000 kr. För de längre högskoleutbildningarna blir skuldbördan mellan 140 000 och 200 000 kr. Det nya systemet medför att studieskulden trots full återbetalning kan växa under 20-30 år för vissa grupper med lång studietid och låg inkomst. Vissa grupper kommer aldrig att kunna betala tillbaka skulden. Den får avskrivas vid 65 års ålder, då pension inträder. En skuldfälla har inrättas för studerande. För att ta sig ur den fällan måste man ha löneökningar som växer snabbare än skulduppräkningen. Anser företrädare för utskottsmajoriteten att en sådan konstruktion av ett studiemedelssystem är rimlig? Vi i centern anser att ett bra studiemedelssystem är ett viktigt instrument för att öka rekryteringen till den högre utbildningen och för att motverka social snedrekrytering. I den modell till studiestödssystem som vi i centern länge har arbetat för är en av huvudpunkterna just att begränsa studieskuldernas storlek. Vår modell innebär en ca 50 96 lägre studieskuld. Vi anser att den enda rimliga lösningen är att införa en beskattad studielön på 100 960 av basbeloppet kombinerad med ett statsgaranterat lån på 80 96 av basbeloppet. Genom att studielönen blir beskattad inordnas de studerande i grundsystemet, och det krävs ingen särlösning för t.ex. sjukvård. Genom att studielönen blir beskattningsbar kan fribeloppsreglerna i sin helhet avskaffas, och det blir möjligt att införa avdragsrätt för litteraturkostnader och andra materialkostnader, som i dag är betungande för vissa utbildningar. Herr talman! Ett huvudmål för ett nytt studiemedelssystem måste, enligt vår uppfattning i centern, vara att det verkligen stimulerar de studerande till att skaffa sig en längre utbildning. Utbildningen skall vara tillgänglig för alla medborgare oavsett kön, ålder, geografisk eller social bakgrund. I går var det en interpellationsdebatt här i riksdagen med Bengt Göransson om just rekryteringen till den högre utbildningen. Där kom det fram att det har skett klara förbättringar när det gäller den könsmässiga fördelningen. Hälften av de studerande i högre utbildning är kvinnor, glädjande nog. Men det visades också att kvinnorna är i klar minoritet när det gäller studier för tekniska yrken. Kvinnor är i minoritet när det gäller forskarutbildning. Det svenska högskoleväsendet har dessutom en försvinnande liten andel kvinnliga professorer. När det gäller åldersmässig rekrytering är en tredjedel av de studerande i dag över 28 år. Det beror på att man har ökat utbudet av distansstudier och möjligheterna till deltidsstudier. När det sedan gäller den regionala rekryteringen och utbildningsnivån i olika regioner finns stora skillnader. I Stockholms län är t.ex. medelutbildningslängden 11,5 år, medan den i mitt hemlän, Kalmar län, inte är mer än 9,3 år. De som går vidare efter gymnasiet till högre studier är i Stockholmsområdet 26 20, medan det i mitt hemlän inte är mer än 11 26. Tack vare de regionala högskolorna, som centern har förespråkat, har en utjämning skett. När det gäller den sociala rekryteringen har situationen snarare försämrats. En betydligt större andel akademikerbarn går till högre studier jämfört med arbetarbarn. Enligt en undersökning, som man också åberopade i fjol vid utskottsbehandlingen av ärendet om studiestöd, utförd vid Göteborgs universitet, är de vanligaste orsakerna till högskolestudier samt hinder för sådana att hänföra till ekonomin. Man är rädd att skuldsätta sig. Det är det största hindret. Betydande skillnader uppvisas mellan socialgrupperna. Betydligt fler från socialgrupp 2 och 3 än från socialgrupp 1 anger att man ser skuldsättningen som det främsta hindret för fortsatta högre studier. Det finns med andra ord ett belagt samband mellan skuldbörda och social snedrekrytering. Herr talman! Centern anser att det är nödvändigt att skapa ett studiemedelssystem, som kan uppfylla det utbildningspolitiska målet om jämn social rekrytering till högre studier. Jag har den förmånen att jag ofta träffar elever i gymnasiet. En iakttagelse som jag då har gjort är att det för dem inte längre är självklart att de skall satsa på längre utbildningar efter gymnasieskolan. Fler och fler säger till mig att de tänker syssla med andra saker, gå på jobb direkt. De skjuter upp sin utbildning. Bakom det ligger naturligtvis en ur deras synvinkel sund tanke, att man inte tycker att det lönar sig att satsa på en högre utbildning. Man nämner ofta i det sammanhanget att man inte vill dra på sig studieskulder, som man uttrycker det. Kunskapssamhället ställer allt större krav på sina medborgare. Skall Sverige behålla den tätposition vi har varit vana vid att ha som industrination, måste vi verka för att fler och fler satsar på den högre utbildningen. Ungdomskullarna minskar framöver. Det vet vi om. Det blir en ökad efterfrågan på högutbildad arbetskraft. För att klara det måste en större andel ungdomar än i dag vara beredda att satsa på en längre utbildning. Skall vi kunna öka den totala andelen studerande i varje åldersgrupp, måste ökningen till stor del komma från den grupp där studietraditionerna saknas. För att detta skall lyckas måste vi ha ett studiefinansieringssystem som ger denna rekryterande effekt. Vi måste ha ett studiefinansieringssystem som det vi i centern förordar. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till centerns reservation 5 Studielön i socialförsäkringsutskottets betänkande 15 samt till övriga reservationer där centerledamöter ingår bland reservanterna.

Herr talman! Det nya studiemedelssystemet löser inte problemen med den sociala snedrekryteringen till högskolan och stor skuldbörda efter studierna, dvs. de grundläggande orsakerna till att 1985 års studiemedelskommitté tillsattes. Detta var alltså något av en huvuduppgift för studiemedelskommittén, att komma till rätta med skuldbördan och den sociala snedrekryteringen. I det nya systemet har subventioner flyttats från återbetalningsdelen till bidragsdelen och till totalbeloppet. Detta medför för vissa studerande att skulderna efter studierna nu kommer att bli ännu mer betungande än de var tidigare. Sparbankerna har beräknat skulden för en socionom och civilingenjör vid ett lånebelopp på 125 000 kr. med det nya systemet. För socionomen tar det 34 år att betala igen beloppet som då vuxit till 379 000 kr. Löneutvecklingen har då beräknats till 5 96. Civilingenjörens skuld är betald efter 23 år, och den skulden har då vuxit till 276 500 kr. Skillnaden mellan dessa båda är alltså över 100 000 kr. vid samma lånebelopp, och det kan inte vara rimligt med sådana skillnader. Det är helt klart att detta kommer att få effekter på rekryteringen till högskolan. Jag skulle vilja fråga Lena Öhrsvik vilka hon tror har råd att bli socionomer, förskollärare eller sjuksköterskor med detta system, eftersom skuldbördan hänger ihop med löneutvecklingen, och vi vet hur löneutvecklingen är inom dessa områden. Möjligen skulle barn från socialgrupp 1 ha råd med dessa utbildningar, men de väljer ju inte dessa utbildningar, det vet vi. De utbildar sig fortfarande i större utsträckning än arbetarklassens barn till jurister, läkare, civilingenjörer, osv. Skuldbördan efter studiemedelsfinansierade studiemedel kombinerad med den ökande konkurrensen om ungdomarna mellan högskolan och näringslivet, som vi vet blir ett faktum på 1990-talet, kräver ett nytänkande. Och tyvärr visade studiemedelskommittén inte prov på något som helst nytänkande. Och vad värre var så försökte den inte ens att göra en analys av de krav som måste ställas fram till år 2000 på ett fungerande studiemedelssystem, och med ett fungerande studiemedelssystem menar vpk att studiemedelssystemet skall tjäna våra utbildningspolitiska mål, dvs. att alla skall kunna välja studieväg utan hänsyn till den egna ekonomin. Kommittén brydde sig inte heller om att göra någon utredning av vilka effekter ett studielönesystem skulle ge eller vad det skulle kosta samhället. Det är inte godtagbart att utskottsmajoriteten med hänvisning till att det nyligen införda systemet ökar kostnaderna med ca 300 milj.kr. avstyrker vårt förslag om en utredning av ett studielönesystem. Det är fel att se kostnaderna för studier enbart som utgifter. Man måste också se på vad samhället tjänar på att de studerande kan välja en utbildning oberoende av den egna ekonomiska situationen. Om samhället skall kunna behålla inflytandet över högskolan i den hårdnande konkurrensen med företagsbetalda utbildningar, är det helt nödvändigt att göra radikala förändringar av studiefinansieringen. Vpk föreslår en utredning om studielön. Vpk föreslår även att man som ett första steg mot studielön skall se över möjligheten till införande av ett första friår på högskolan. Vi i vpk har tänkt oss att den studerande under friåret får studiemedlen som ett 100-procentigt bidrag. Detta skall vara knutet till ett krav på en studieprestation på 24 poäng under två terminer, vilket är detsamma som gäller nu under det första året för att den studerande skall få rätt till fortsatta studiemedel. Om den studerande inte uppfyller kravet omvandlas bidraget till studielån. Detta friår skulle minska skuldbördan ordentligt. Vi tror också att man på det sättet skulle locka nya grupper till högskolan. Det skulle också öppna vägen för många att få pröva sig fram till rätt utbildning inom högskolan. Vi tror att det på sikt kommer att medföra färre avhopp och större genomströmning. Friåret öppnar också möjligheter till införande av en vetenskaplig grundkurs, vilket vpk föreslagit i en annan motion. Ett friår kostar ca 1 miljard per år. Den kostnaden motsvarar en höjning av arbetsgivaravgiften på mindre än 0,25 960, och det kan knappast anses som orimligt. Jag yrkar bifall till reservation 6. Nästa vpk-reservation i betänkandet gäller de s.k. fribeloppsgränserna, dvs. hur mycket de studerande får ha i inkomst från förvärvsarbete utan att få en reduktion av bidragsdelen. Vår uppfattning är att de studerande under ferietid skall få tjäna så mycket som de har möjlighet till utan att det inverkar på bidraget. Utskottsmajoriteten hänvisar till att det är administrativt krångligt att undanta ferieinkomster vid bedömningen samt att nuvarande gränser på 19 530 kr. under höstterminen och 11 160 kr. under vårterminen ger tillräckligt utrymme. Men vi i vpk delar inte den uppfattningen. Vi anser att det med de möjligheter som i dag finns att hämta in och lägga uppgifter på data knappast kan vara särskilt besvärligt att göra de förändringar som vi föreslår. Vi anser också att det måste vara en fördel om en studerande har möjlighet att få bra inkomster under ferierna. Det minskar ju behovet av arbete under studietid. Arbete under studietid inkräktar ju direkt på studiekvaliteten. Jag yrkar bifall till reservation 8. Jag yrkar också bifall till reservationerna 13 och 16 om ökat stöd till vuxenutbildningen. Det är inte rimligt, som i dag sker, att vuxenstuderande på en lägre nivå än högskolenivå skall tvingas låna pengar till studier för att vuxenstudiestödet är otillräckligt. Människor som i dag inte har utbildning motsvarande gymnasiekompetens kan inte hävda sig, vare sig på arbetsmarknaden eller i samhället i övrigt. Vi måste öka förutsättningarna för dem som av olika anledningar inte har haft möjlighet att studera i ungdomsåren. Vi föreslår att vuxenutbildningsavgiften höjs med 0,1 96, vilket ger ca 508 milj.kr. och motsvarar ungefär 8 000 nya vuxenstudiestöd. I vår sista reservation tar vi upp frågan om ett ökat anslag på 200 000 kr. till studerandehälsovården. Den här reservationen har vi gemensamt med folkpartiet, miljöpartiet och centern. För statsbudgeten är detta en struntsumma, men för studerandehälsovården betyder det förmodligen nedläggning av en eller flera vårdenheter om pengarna uteblir. Utskottsmajoritetens motivering för att avstyrka detta yrkande är att det nu har tillsatts en utredning som skall se över ett eventuellt avskaffande av kårobligatoriet och att en uppräkning med 4 96 av anslaget till studerandehälsovården har skett i årets budget. Utredningen om kårobligatoriets avskaffande påverkar inte på något sätt studerandehälsovården i dag. Och uppräkningen av anslaget täcker inte heller prisoch löneökningarna. Det spelar inte någon roll om denna uppräkning är något större än det som generellt utgår från statsbudgeten till liknande anslag, som man uttrycker det i utskottsskrivningen. Det enda som betyder något är ju faktiskt om de pengar som studerandehälsovården har fått räcker till för att upprätthålla nuvarande verksamhet. Och det står helt klart att så inte är fallet. Utskottsmajoriteten måste anse att det är ointressant om studerandehälsovården kan bestå eller inte. Vid tidigare riksdagsbehandling av anslaget till studerandehälsovården har riksdagens oppositionspartier tillsammans höjt anslaget så att det åtminstone har täckt den faktiska prisoch löneökningen. Det är beklagligt att moderaterna i år inte har velat inse konsekvenserna för studerandehälsovården genom ett otillräckligt anslag. Jag yrkar bifall till reservation 22.